Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Dahl för svaret på min fråga. Frågan om naturgasimport från Sovjet har, som bekant, övervägts länge. Redan från strikt ekonomisk utgångspunkt finns, enligt min mening, åtskilligt att säga om sådana planer. Gas är dyrt, vilket inte minst skåningarna är på väg att få erfara i anslutning till Sydgasprojektet, som nu visar allt sämre ekonomiska förutsättningar redan innan projektet ens har kommit till utförande. Det borde, enligt min mening, stämma också de mest ståndaktiga gasentusiasterna till viss ödmjukhet. Hänsynen till skattebetalare och energikonsumenter, om inte annat, kräver detta. Min fråga har, herr talman, föranletts först och främst av den starka socialdemokratiska aktiviteten i Gävle kommun i syfte att nå en överenskommelse med Sovjet om naturgasimport och om etablerande av naturgasbaserade industrier. Detta starka förord för gasintroduktion kan alltså starkt ifrågasättas redan av ekonomiska skäl. Kärnan i min fråga är dock en annan. Den handlar om hur långt regeringen anser det tillrådligt att enskilda kommuner går i syfte att säkra gasleveranser från i detta fall Östblocket. I Gävles fall har man som bekant inte ens dragit sig för att anställa en särskild lobbyist med uppgift att idka påverkan inte bara på svenska myndigheter och företag utan också på myndigheterna i Sovjet. Lobbyverksamheten har förankrats på den sovjetiska ambassaden. Det är inte alldeles självklart, herr talman, att en enskild kommun rätt förmår överblicka konsekvenserna av sitt agerande på områden, som ligger nära de utrikespolitiska överväganden som landet i sin helhet har att göra. Den nästan demonstrativt expanderande kontaktyta gentemot Sovjetunionen inte bara på naturgasområdet som Gävle kommun har visat prov på under de senaste två åren förefaller inte heller självklart stämma med vad som framstår såsom angeläget ur nationell synvinkel. Det finns också, herr talman, anledning att erinra om att det argument som ofta framförs till förmån för en naturgasintroduktion i Sverige, nämligen försörjningstryggheten, har sina starka begränsningar. Kanske gäller detta i särskilt hög grad om man sitter längst ut på ett sovjetiskt snöre. Energiministerns svar förefaller emellertid ge ett besked på två punkter. Jag säger ”förefaller” ge besked. Hänsynen till partibröderna i Gävle har väl inte ansetts medge klarhet. Ett klarläggande på de två punkterna är emellertid angeläget, och jag frågar: 1. Tolkar jag svaret rätt, om jag drar slutsatsen att Gävle kommun i fråga om naturgasbaserade industrier uppförda i samarbete med Sovjet är ute i ogjort väder? 2. Delar energiministern min tolkning att lobbyverksamheten i Sovjetunionen inte står väl i överensstämmelse med lagen om kommunal energiplanering utan mera hör hemma inom ramen för de nationella överväganden som det knappast ankommer på en enskild kommun att göra?
Herr talman! Jag anser att jag har svarat fullständigt klart på de två frågor som Per Unckel riktade till mig. Jag har klargjort att det är staten som svarar för övergripande beslut av det slag som här är aktuellt. På den speciella frågan beträffande naturgasbaserade industrier vill jag svara att det besked som jag har fått vid diskussioner med de mest inblandade i Gävle är att det f. n. inte finns någon industri som har ett sådant intresse. Det besked som jag gav i mitt första svar gäller fortfarande. Det beror alltså på intresset hos industrin själv och ingår inte i de överväganden som Swedegas har att göra. Jag ämnar självfallet inte föregripa det beslut beträffande dessa frågor som beror på nu pågående utredningar. Det tror jag att Per Unckel respekterar. Till slut vill jag säga att jag har uppfattat att Per Unckels fråga dikterades av en omsorg om att vi skall upprätthålla arbetsfördelningen mellan riksdag, regering och kommuner här i landet. Av det skälet tror jag att även Per Unckel inser att detta forum inte är platsen för att diskutera kommunala frågor.
Herr talman! Nej, fru Dahl, vi skall i och för sig inte diskutera kommunala spörsmål. Men detta är rätt forum för att diskutera vad som lämpligen bör avgöras nationellt och vad som tillhör kommunernas ansvarsområden. Jag har svårt att frigöra mig från intrycket att socialdemokraterna i Gävle klart och kraftigt har överskridit det ansvar som en kommun rätteligen kan ta när det gäller energiförsörjningen. Jag kan inte se att det kan ligga ett nationellt intresse i att enskilda kommuner i energisammanhang arbetar på ett sådant sätt att de riskerar att komma i konflikt med nationella överväganden av utrikespolitisk karaktär. Som energiministern väl känner till är ju dessutom naturgasfrågan i Gävle en integrerad del i en mycket vital kontaktverksamhet gentemot Sovjetunionen — som försiggått under en tid då det kanske inte för alla utanförstående har känts som mest angeläget att ägna sig åt just den typen av verksamhet. Jag menar att det är energiministerns skyldighet att nu klargöra att åtminstone de frågor i denna stora kontaktverksamhet gentemot Sovjetunionen som handlar om naturgas hör till hennes ansvarsområde och inte till ansvarsområdet för de socialdemokratiska kommunalråden i Gävle.
Herr talman! Det framgick redan av mitt svar att frågor om t.ex. gasimport till Sverige är en statlig angelägenhet. Det är inte min personliga angelägenhet — det vore ministerstyre, och det tror jag att Per Unckel är medveten om — men riksdagens och regeringens. Jag är övertygad om att alla inblandade parter är väl medvetna om det förhållandet.
Herr talman! Den senaste slutsatsen förefaller nog något ogrundad, om man tar del av den verksamhet som Gävle kommuns socialdemokrater har ägnat sig åt de senaste två åren. Om det förhåller sig så att naturgasimport i Sverige är en statlig angelägenhet och man från Gävle kommuns sida är medveten om detta, vad är då skälet till att Gävle kommun känner sig föranlåten att anställa en särskild lobbyist för att övertyga de sovjetiska Nr 152 myndigheterna om det angelägna i att sälja naturgas till Gävle? Fredagen den Jag vill fråga Birgitta Dahl: Står anställandet av en lobbyist för Gävle 20 maj 1983 kommuns räkning, med sin verksamhet riktad bl.a. gentemot sovjetiska myndigheter, i överensstämmelse med den ansvarsfördelning mellan kom Om investeringsbimunerna och statsmakten på energiområdet som statsrådet Dahl förordraget till fastdar? bränsleanlägg

Herr talman! Jan Hyttring har frågat mig om jag avser att ta initiativ till att fastbränsleanläggningar lämpliga för torveldning och beställda under 1983 kan få del av det särskilda bidraget på 25 20 av investeringskostnaden även om lämplig torv för eldning f. n. ej finns tillgänglig.

Motivet för att införa det särskilda stödet med de bestämda tidsramar som angivits var dels att påskynda beslut och investeringar av just torveldade förbränningsanläggningar, dels att åstadkomma ökad sysselsättning i bl.a. de delar av landet som har särskilda sysselsättningsproblem, t.ex. Norrbottens inland. Det är också viktigt att skapa fungerande ”hela” system med både produktionsoch användarsidan integrerade. Det är min förhoppning att vi genom det intensiva samarbete som f. n. pågår med berörda kommuner och företag kommer att få till stånd praktiska lösningar och fungerande system på det här området. Även när det gäller detta arbete finns det behov av att driva på utvecklingen. Mot denna bakgrund finner jag inte skäl att föreslå någon ändring av nuvarande bestämmelser.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Dahl för svaret på min fråga. Bakgrunden är följande. I mitt hemlän Värmland har vi nyss påbörjat utredningar angående exploatering av bränsletorv. Det visar sig att tillgången är ojämn, och arbetet är försenat. Vi har nyligen fått en koncession för brytning av torv, men det kommer alltså att ta ganska lång tid innan man har lämplig torv framme för eldning. Däremot har vi ett överskott på flis. Anläggningarna kan utformas på ett sådant sätt att man kan elda med båda bränsleslagen. Problemet är att enligt de gällande bestämmelserna skall det finnas ett avtal om torvleverans redan under 1983, för att man skall få investeringsbidraget. Det vore rimligt, enligt mitt förmenande, att få till stånd en sådan ordning att man med lämplig förbindelse från sökandens sida skulle kunna elda med torv när sådan torv finns framme för praktisk användning. Med anledning av svaret skulle jag vilja fråga: Om nu inte avsett resultat uppnås under 1983, kan då energiminister Dahl tänka sig att ett motsvarande anslag kommer till stånd för 1984 och att man då kan ta de initiativ som jag efterlyster i min fråga?
Herr talman! Som jag framhöll i mitt svar, var det behovet av att skynda på just introduktionen av torv, där problematiken är litet annorlunda än när det gäller flis i fråga om att få en introduktion här i landet, som gjorde att vi införde ett mycket generöst stöd. Detta stöd försågs med sådana tidsgränser att man skulle tvinga fram beslut så fort så möjligt. Jag kan tala om att det nu verkar som om denna utformning av stödet också har haft den önskade effekten. Vi kommer tack vare detta att få fram beslut om anläggningar i ett stort antal kommuner, som också kommer att kunna få del av stödet, under detta år — beslut som eljest säkerligen inte hade kommit till stånd. Listan över inneliggande, förväntade och anmälda ansökningar är en imponerande lista på kommuner i de delar av vårt land som är mest utsatta för sysselsättningsproblem. Jag skall läsa upp den: Surahammar, Kiruna, Åsele, Tranemo, Övertorneå, Boden, Östersund, Bräcke, Skellefteå, Uddevalla och Sunne — Sunne i Värmland. Det finns ytterligare ett antal kommuner som har anmält sitt intresse. Vi kommer alltså att kunna använda de här pengarna på det sätt som avsågs och dessutom få den torvintroduktion som avsågs. Avsikten är vidare att programmet skall utvärderas och att vi med ledning av denna utvärdering skall dra de slutsatser som behövs för framtiden. Jag vill avslutningsvis till Jan Hyttring och hans partivänner säga att möjligheten att göra någonting är beroende av bl.a. hur ert eget parti agerar när det gäller att klara finansieringen av statsbudgeten. Och viljan på den punkten kommer att sättas på prov de närmaste dagarna.
Herr talman! Av de objekt som statsrådet räknade upp framgick att bl.a. Sunne har ansökt. Det är riktigt. Men när det gäller tillämpningen av reglerna finns det viktiga tillägget att även avtal om torvleveranser skall vara tecknade under 1983; annars verkar det ju vara meningslöst att ge detta investeringsbidrag. Jag hävdar att det inte är ovanligt att samma politiska parti som strävar efter att påskynda torvanvändningen är det parti som när det gäller tillstånd för brytning verkar fördröjande på den här frågans lösning. Man är i vissa fall obenägen att tillstyrka koncession.
Herr talman! Det är i och för sig väsentligt att man vid koncessionsbedömningar gör överväganden om miljön och motstående intressen, men den torv som behövs för den satsning som vi nu gör är en mycket liten andel av den torv som finns i landet. Detta problem bör därför gå att lösa. Det är inte min erfarenhet av de kontakter som jag har haft och de resor i landet som jag har gjort med anledning av dessa frågor att man försöker fördröja koncessionsansökningarna. Men om det skulle vara så, kan Jan Hyttring inte ha något emot att det finns bestämmelser som skyndar på beslutsprocessen.
Herr talman! Nej, vi har givetvis samma uppfattning i den frågan. Det gäller att skynda på processen. När det gäller sysselsättningsläget har vi från centern den åsikten att vi i Värmland, som har det svårt med sysselsättningen, rätt fort skulle kunna åstadkomma arbetstillfällen genom en ökad användning av flis men också genom användning av torv. Jag hoppas att detta svar nu verkligen skyndar på utvecklingen, annars återkommer jag med mina frågor.

Herr talman! Rosa Östh har frågat socialministern vilka initiativ regeringen är beredd att ta i fråga om möjligheten för vissa läkare att utfärda vårdintyg enligt lagen om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall . Frågan har överlämnats till mig för att jag skall svara på den. Bl. a. från Ulleråkers sjukhus har gjorts framställningar till regeringen om en ändring av LSPV, som uttryckligen skulle medge den intagningspraxis att utfärda intyg för beredande av sluten psykiatrisk vård som beskrivs i frågan. Framställningarna har överlämnats för yttrande till socialberedningen, som f. n. arbetar med en total översyn av hela LSPV och som skall lämna förslag till ny lagstiftning under första halvåret 1984. I avvaktan på beredningens ställningstagande ser jag f. n. inga skäl att föreslå regeringen att vidta någon åtgärd.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Sigurdsen för svaret på min fråga. Sedan 1960-talet har antalet tvångsinskrivningar inom den psykiatriska vården minskat väsentligt, vilket är glädjande. Men det finns ändå och kommer att finnas fall där tvångsintagning måste tillgripas, inte minst för patientens egen skull. Vid sådana tillfällen är det naturligtvis synnerligen angeläget att vårdbehovet bedöms på ett så sakkunnigt sätt som möjligt. De läkare med specialistkompetens inom psykiatri som i flera län tjänstgör inom den öppna psykiatriska vården är exempel på läkare som torde vara utomordentligt väl skickade för tjänstgöring i det här sammanhanget. Men deras tjänster kan alltså i allmänhet inte, på grund av lagändringen, tas i anspråk för utfärdande av vårdintyg. Det har sedan en tid funnits en ambition hos statliga myndigheter att den psykiatriska vården skall decentraliseras och inriktas mot öppnare vårdformer. När man nui en hel del landsting har byggt upp vården på det sättet eller håller på att göra det, är det naturligtvis angeläget att verksamheten ges möjlighet att fungera på ett bra sätt i alla delar. Nu har alltså den situationen uppstått i en del landsting — jag känner då bäst till Uppsala läns landsting — att man fått svårigheter i den praktiska sjukvården. För den enskilde kan det innebära att ett eventuellt vårdbehov måste avgöras av t.ex. distriktsläkare i stället för av en psykiatrisk specialist, vilket annars legat närmare till hands. Från Ulleråkers sjukhus har man i en skrivelse till departementet i november 1982 påtalat de problem som uppstått. Det svar som man hittills fått är att skrivelsen är överlämnad till socialberedningen. Det som är en smula oroande är att det förekommer uppgifter om att man från utredningens sida inte är beredd att pröva frågan. Vad jag därför nu närmast undrar är om statsrådet delar min uppfattning att den här frågan bör ses över, och om statsrådet i så fall är beredd att tillse att så sker.
Herr talman! Jag har i mitt svar klart sagt att denna framställning är överlämnad till socialberedningen, som självfallet kommer att behandla den och ta ställning till detta. LSPV ger möjlighet till frihetsberövande och tvångsvis vård av personer som på grund av allvarliga psykiska sjukdomstillstånd riskerar sina liv eller sin hälsa eller utgör en fara för sin omgivning. LSPV ställer upp krav för ett intagningsbeslut, och det är att två av varandra oberoende läkare skall ha funnit förutsättningarna för vård uppfyllda. Den ene läkaren skall undersöka patienten och utfärda ett vårdintyg, och den andre skall besluta om själva intagningen. De båda läkarna skall alltså stå fria från varandra i sina bedömningar. Därför finns bl.a. regeln att vårdintyg inte får godtas för intagning på den klinik där läkare som utfärdat intyget tjänstgör. Jag tycker att det ur rättssäkerhetssynpunkt är angeläget att man så långt det är möjligt ser till patientens rättssäkerhet. Jag kan säga till Rosa Östh att socialberedningen kommer att ta dessa propåer under övervägande, och jag räknar därför med att denna fråga kommer att få en tillfredsställande behandling. Men så länge socialberedningen inte har hunnit behandla och ta ställning till frågan och inte lagt fram något förslag, är inte heller jag beredd att här i dag göra något uttalande.
Herr talman! Beträffande rättssäkerheten för den enskilde tror jag inte att den har ökat i och med lagändringen. Det var väl så att när detta förslag lades fram var inte vården uppbyggd på det sätt som den är i dag, på grundval av öppenvårdslag och liknande. Man kunde därför knappast förutse de situationer som nu har uppstått. Jag tar statsrådet Sigurdsens deklaration här i dag som ett löfte om att hon är beredd att se till att denna fråga kommer att tas upp och beredas av socialberedningen. Jag är därför nöjd med svaret och kommer att nöja mig med detta t. v.

Herr talman! Kenth Skårvik har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att stimulera inrättande av skolkonferenser. Kenth Skårviks fråga synes bygga på den uppfattningen att inrättandet av skolkonferenser är obligatoriskt. Så är emellertid inte fallet. fr.o.m. den 1 juli 1981 gäller delvis nya regler om elevers och föräldrars medinflytande i grundskolan och gymnasieskolan. Rektor är skyldig att fortlöpande informera företrädare för elever och föräldrar och att samråda med dem före beslut som är av stor betydelse för eleverna. Formerna för information och samråd bestäms av rektor och företrädarna gemensamt. Om de inte kan enas, bestäms formerna av styrelsen för skolan. Skolkonferensen är således inte ett obligatoriskt samverkansorgan. Rektors informationsoch samrådsskyldighet kan också fullgöras i andra former. Enligt vad jag erfarit har man dock i flertalet kommuner valt skolkonferensen som den normala formen för kontakter mellan rektor och företrädarna för elever och föräldrar. Skolförfattningsutredningens delbetänkande Konferenser i skolan, som innehåller förslag till förenklingar av skolans konferenssystem, bereds f. n. i regeringskansliet. En skrivelse från Elevorganisationen i Sverige om elevinflytandet i skolan har kommit in till utbildningsdepartementet. Skrivelsen har varit remitterad till Riksförbundet Hem och Skola och bereds att stimulera inrättande av skolkonferenser f. n. iregeringskansliet. I denna beredning kommer jag att överväga behovet av åtgärder från regeringens sida.

Herr talman! Jag tackar skolministern för svaret, som var kort och gott. Vad gäller att inrättandet av skolkonferenser skulle vara obligatoriskt vill jag från början säga att jag vet att det inte är det, men jag trodde att vi alla ansåg att samråd i skolan är så viktigt att vi ansåg det vara en nödvändighet för oss att ha skolkonferenser. Skolkonferensens främsta arbetsuppgift i skolan skall vara att utgå från ambitionen att utvärdera, planera och utveckla den lokala skolan. Om man har de utgångspunkterna, kan skolkonferensen utvecklas till att bli det finaste och viktigaste instrumentet för den lokala skolans arbete. Detta skriver Riksförbundet Hem och Skola i en av sina skrifter. Det ligger oerhört mycket i detta. Jag tror inte vi ännu riktigt har fattat betydelsen av kontakterna mellan rektor, lärare, elever och föräldrar för skolans och elevernas fortsatta utveckling. Det är alltså skolstyrelsen i varje kommun som skall fatta beslut att sådana här samråd skall hållas. Det är viktigt att tankarna från Lgr 80 hålls levande. Vad sedan benämningen är på dessa samråd, är inte det viktigaste. De uppgifter jag erhållit från Riksförbundet Hem och Skola i denna fråga är att det på många håll i landet ännu inte inrättats några skolkonferenser, trots att snart två år förflutit sedan beslutet togs. Riksförbundet Hem och Skola säger också: Det finns risk för att detta leder till besvikelse och att hela tanken på samarbete och medinflytande för olika grupper i skolan komprometteras. Om det i längden skall vara möjligt att få människor att ställa upp och arbeta ideellt för en bättre skola för sina och andras barn, måste de mötas av gensvar. Samråd får inte bli en formell ritual, som skall gås igenom för att uppfylla bestämmelsernas krav. Detta måste bli en levande process, där alla har möjlighet att lämna ett aktivt bidrag. Vid en enkätundersökning som gjorts i Sandvikens kommuns nio skolkonferenser som ett projektarbete av elever vid pedagogiska institutionen i Uppsala kom det bl.a. fram att skolkonferensen är en reform i tiden men saknar praktisk betydelse. Rektorn kommer ej att förändra sina beslut, och de flesta lärare som deltar gör det därför att inga andra lärare ställer upp. Slutsatsen av undersökningen blev, att trots att majoriteten av deltagarna anser skolkonferensen vara en bra samrådsform, saknar den praktisk betydelse. Detta är allvarligt. Därför måste det ligga i de utbildningsansvarigas här i landet intresse att se till att dessa samråd får en praktisk betydelse i skolarbetet. Därför vill jag fråga: Vad kan skolministern göra för att påverka detta? Till viss del fick jag besked på den punkten i svaret på min fråga. Ett angeläget spörsmål är vad speciellt föräldrarna får för utbildning i dessa frågor. För att skolkonferensen eller samrådet skall fungera och ge gott resultat Nr 153 för skolans arbete är föräldrarna en viktig faktor. De är ofta de mest Tisdagen den okunniga, men kanske ändå de viktigaste personerna i skolkonferensen. Det 24 maj 1983 gäller speciellt på de lägre stadierna. Vet skolministern om det finns någon form av utbildningsplan för föräldrarna? Om det inte finns det, kan utbildningsdepartementet då medverka till att en sådan skapas? Vore tacksam, herr talman, för att få svar på de i mitt anförande ställda frågorna.

Herr talman! Av Kenth Skårviks replik framgick att man på vissa håll uppger sig ha dåliga erfarenheter av skolkonferensen som samrådsorgan. Det är inte ägnat att väcka förvåning. Alla typer av samråd brukar i ett första skede vålla problem, eftersom man inte har hittat de rätta formerna. Vad som ändå är angeläget att understryka är att det finns en samrådsskyldighet. Samrådet är obligatoriskt, men man har inte låst sig beträffande formen för det. Man kan alltså ta ställning för en annan form än skolkonferensen. Det är viktigt att poängtera att vi ändå bör ge detta samrådsorgan någon tid för att utvecklas och finna sin form. Vi kan här behöva olika typer av utbildningar. På denna punkt har Hem och Skola-organisationen redovisat mycket förtjänstfulla planer på hur en sådan utbildning skulle kunna gå till. Låt mig bara än en gång understryka att samrådet är obligatoriskt. Samråd skall förekomma, men man har inte funnit skäl att låsa sig beträffande formen. De erfarenheter som nu redovisas och som säger oss att systemet inte fungerar överallt understryker i varje fall för mig värdet av att man inte har låst sig beträffande den ena eller den andra formen.
Herr talman! Det är riktigt att man, som skolministern säger, på många ställen har funnit att samrådet inte fungerar tillfredsställande. Det är därför som vi vill ta upp denna fråga. Vi anser att detta samråd i skolan är mycket viktigt. Det är klart att de som deltar i samrådet eller skolkonferensen, om vi nu kallar det så, vill se att det arbete som de där utför får någon praktisk betydelse. Jag tror att det för föräldrarna är mycket viktigt att de behärskar dessa frågor, klarar av att delta i ett samråd och känner till skolan och hur den fungerar. Det var därför jag frågade skolministern om det finns någon tanke på en utbildning för att lära föräldrarna hur ett samråd går till i sådana här sammanhang. Jag fick inget svar på den frågan. Kan jag få det nu?
Herr talman! Jag ser en fördel i om utbildningen av föräldrarna kan skötas av föräldraorganisationen. Jag tror att detta är en mycket viktig uppgift, men jag finner det inte angeläget att staten går in och utbildar föräldrarna åt 89 organisationen. Det är min grundläggande uppfattning att organisationen själv bör göra det. Jag vill upprepa att vi inom regeringen naturligtvis följer denna fråga med stor uppmärksamhet. Om det blir nödvändigt att vidta åtgärder för att förbättra effektiviten i samrådet, kommer sådana åtgärder att föreslås.
Herr talman! Jag är tacksam för att skolministern besvarade min fråga om utbildningen. Jag anser fortfarande att en utbildning av föräldrarna är en av de allra viktigaste faktorerna i detta sammanhang. Jag förstår att staten kanske inte skall gå in med direktiv, men jag tycker att utbildningsdepartementet skulle kunna ta upp denna fråga med skolstyrelserna ute i kommunerna så att de i sin tur, i samarbete med Hem och Skola, utvecklar någon form av utbildningsplan. Jag tror att det behövs. Jag hoppas att detta samråd skall fortsätta även i framtiden och att det blir ett värdefullt inslag i skolarbetet.

Herr talman! Bengt Wittbom har frågat mig hur många arbetstillfällen som har gått eller kommer att gå förlorade på grund av de arbetsgivaravgiftshöjningar som genomförts sedan den socialdemokratiska regeringen tillträdde i höstas. Det andra steg som regeringen aviserar i kompletteringspropositionen syftar till att befästa de framgångar som hittills vunnits av den förda politiken. En avgörande förutsättning härför är att den höga inflationstakten kan brytas. Kampen mot arbetslösheten och inflationen måste föras på flera fronter, bl.a. genom åtgärder för att begränsa kostnadsökningarna. Ett område där regeringen har direkta möjligheter att påverka kostnadsutvecklingen är hur skattereformens andra steg skall finansieras. En fortsatt finansiering genom höjd arbetsgivaravgift skulle innebära att de totala lönekostnaderna steg med åtminstone 1,5 20. Det skulle i sin tur innebära att antingen de totala lönekostnadsökningarna drevs upp eller att utrymmet för avtalsenliga löneökningar kraftigt begränsades. Det stora budgetunderskottet gör det nödvändigt att skattereformen finansieras i sin helhet. Regeringen föreslår därför att det andra steget i skattereformen finansieras genom att energiskatterna höjs. Genom detta val av finansiering kommer det tillgängliga utrymmet för lönekostnadsökningar 1984 att reserveras för avtalsenliga löneökningar, vilket underlättar kommande avtalsrörelse. Inte minst för kommuner och landsting innebär den valda finansieringsmetoden att kostnadsökningarna kan hållas nere och att möjligheterna till fortsatt - Nr 153 volymexpansion möjliggörs, vilket har stor betydelse för sysselsättningen. Tisdagen den Det går inte att dra några generella slutsatser om olika finansieringsme 24 maj 1983 toders effekter på sysselsättningen. Olika bedömningar måste göras från fall till fall. Men i den situation som främst kommuner och landsting nu befinner sigi skulle en höjning av arbetsgivaravgiften ha haft icke önskvärda effekter, vilka jag redovisat i det här svaret. Den totala effekten av de åtgärder den socialdemokratiska regeringen vidtagit sedan tillträdet har inneburit att ökningen av arbetslösheten bromsats upp och att en grund lagts för en positiv

Herr talman! Jag får tacka arbetsmarknadsministern för svaret, som tyvärr inte är så mycket mer än goddag — yxskaft. Tyvärr, säger jag av det skälet att det säkerligen hade varit bra för den fortsatta ekonomiska politiken och därmed också för utvecklingen på arbetsmarknaden, om regeringen nu till slut, i sitt rosornas krig, hade kunnat enas kring det faktum att höjda arbetsgivaravgifter och höjda skatter över huvud taget har negativ inverkan på förutsättningarna för fler riktiga jobb på arbetsmarknaden. Herr talman! Kort konstaterat: Socialdemokraterna har under sina tidigare många år i regeringsställning i snabbt tempo höjt arbetsgivaravgifterna. År 1970 var de lagstadgade arbetsgivaravgifterna ca 12 20. 1976 — med överslag på 1977, beroende på beslut som den tidigare socialdemokratiska riksdagsmajoriteten redan fattat — var de uppe i 32-33 Zo. Under den borgerliga regeringsperioden låg avgifterna praktiskt taget oförändrade. Nu är socialdemokraterna i full gång med att höja igen — hittills har man höjt med nästan 3 26. Under samma period har man drivit igenom beslut i riksdagen och lagt fram förslag om andra skattehöjningar, som omräknat i procent av arbetsgivaravgifterna fram till 1985 skulle motsvara mellan 6 och 7 Jo höjning av dessa avgifter. Mot den bakgrunden är jag inte särskilt förvånad över arbetsmarknadsministerns svar.

Herr talman! Jag vet visserligen att det är Bengt Wittboms privilegium och inte mitt att ställa frågor vid sådana här tillfällen, men jag skulle ändå vilja fråga varifrån de 35 miljarderna för olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder kommer. Jag har inte hört den siffran förut. Så till frågan om läget på arbetsmarknaden och olika åtgärder för att klara industrin och industrins växtkraft i Sverige: Det är faktiskt så — och det tror jag också Bengt Wittbom vet — att sedan den socialdemokratiska regeringen trädde till har industrin, precis som vi lovade i valrörelsen, fått ett betydligt större svängrum än den hade tidigare. Devalveringen gav den svenska industrin nya möjligheter, och såvitt vi kan bedöma ser det också ut som om industrin har tillvaratagit de möjligheterna. Det finns många positiva tecken i den ekonomiska utveckling som vi har just nu i landet, speciellt när det gäller industrisysselsättningen. Frågan om skatteomläggningens finansiering har diskuterats många gånger i kammaren. Skatteomläggningen kom till efter en överenskommelse mellan folkpartiet, centerpartiet och socialdemokraterna. Dessa tre partier var helt överens om att en skatteomläggning behövde totalfinansieras. Det är litet underligt att moderaterna, som annars värnar så mycket om budgetunderskottet, inte följer oss på den punkten. Att vi inte nu anser att en finansiering via arbetsgivaravgifterna är det bästa sättet att klara andra årets skatteomläggning hänger i första hand samman med kommunernas och landstingens ekonomiska situation. Det är framför allt där som en omläggning av finansieringen kommer att ha en positiv betydelse för sysselsättningsutvecklingen.
Herr talman! Som arbetsmarknadsministern känner till har jag ont om tid för mitt inlägg, men jag vill säga att på den presskonferens som hölls när det här pressmeddelandet lämnades instämde arbetsmarknadsministern i att samma konstaterande när det gäller arbetsgivaravgifternas påverkan på sysselsättningen kunde göras också beträffande den konkurrensutsatta sektorn. Låt mig citera pressmeddelandet: ”Regeringens förslag att finansiera skatteomläggningen med höjda energiskatter i stället för höjda arbetsgivaravgifter har vidare stor betydelse för den kommunala sysselsättningen.” Senare instämde arbetsmarknadsministern i att detta också hade stor betydelse för den konkurrensutsatta sektorn. Skälet till min fråga är att jag ville få klargjort om det är så att socialdemokraterna i realiteten kommit till insikt om att skall vi få ordning på sysselsättningsutvecklingen och få en ökning av antalet jobb i den konkurrensutsatta sektorn, så kan de inte fortsätta att belasta den med högre kostnader, kostnader som beslutas i denna kammare. Jag måste återigen fråga arbetsmarknadsministern: Anser arbetsmarknadsministern att höjda löneskatter negativt påverkar utvecklingen av antalet jobb i den konkurrensutsatta sektorn? Om svaret är ja, kan man fråga sig varför ni fortsätter att höja löneskatterna. Om svaret är nej, kan man fråga sig av vilket skäl Sverige, som har världens högsta skattetryck, har en så hög arbetslöshet.
Herr talman! Ja, jag tycker att arbetslösheten i Sverige är hög i dag. Den är för hög. Men ändå har Sverige — med sitt, enligt Bengt Wittbom, stora skattetryck — vid en internationell jämförelse, vilket ju ofta påpekades inte minst av de borgerliga regeringsföreträdarna, en arbetslöshet som är betydligt lägre än i andra länder. Det samband som Bengt Wittbom är ute efter här finns alltså inte. Frågan är vad man använder arbetsgivaravgifter och andra skatter till. I det här fallet har den stora ökningen av arbetsgivaravgifter som har skett sedan den socialdemokratiska regeringen tillträdde varit de facto beslutad redan tidigare av den borgerliga regeringen. Pengarna skulle användas till en omfördelning av den statliga skatten, som man inte minst ute i näringslivet har varit intresserad av. Denna fråga är väsentlig.

Den största delen av den höjning av arbetsgivaravgifer som skedde fr.o.m. årsskiftet 1982-1983 var avsedd för en omläggning av det direkta skattesystemet, delvis i stor utsträckning efterfrågad av den svenska industrin. I övrigt använde vi arbetsgivaravgiftshöjningen till en fördelningspolitik som vi socialdemokrater tycker är rättvisare, för att kunna klara av att förbättra arbetslöshetsförsäkringen. När det gäller att använda skatteinkomster, vare sig det handlar om arbetsgivaravgifter eller andra skatteinkomster, kommer det alltid att gå en skiljelinje mellan socialdemokraterna och moderaterna beträffande fördelningspolitiken.
Herr talman! Jag förstår inte riktigt det här, om jag skall vara alldeles ärlig.

Enligt den filosofi som i alla fall vi utgår från, och som vi också tror att åtminstone delar av regeringen nu utgår från, innebär stigande arbetsgivaravgifter för den offentliga sektorn, snabbt stigande kostnader som har finansierats med skattehöjningar, som har tagits ut av konsumenterna. Därmed har vi fått lägre konsumtion och lägre sysselsättning.

Herr talman! Jan-Erik Wikström har frågat mig hur jag ser på sjukskrivning som en facklig stridsåtgärd. För några veckor sedan ställdes här i riksdagen en fråga till socialministern om vilka förändringar i lagen om allmän försäkring som kunde behövas för att inte sjukpenningförsäkringen skulle kunna utnyttjas för att finansiera fackliga stridsåtgärder. Socialministern svarade att lagen är helt klar. Rätt till sjukpenning har man bara om man har fått sin arbetsförmåga nedsatt med minst hälften på grund sjukdom. I debatten med frågeställaren tillade socialministern att det är olagligt att använda sjukskrivning som stridåtgärd i en facklig konflikt, att det är en självklarhet att han fördömer allt missbruk av sjukförsäkringen och att gällande regler på sjukförsäkringens område ger tillräckliga möjligheter att ingripa mot sådant missbruk. Jag ansluter mig helt till vad socialministern sade. Jan-Erik Wikströms fråga får väl uppfattas så att han vill veta min uppfattning om sjukskrivning som facklig stridsåtgärd från arbetsrättslig synpunkt. Rättsläget är även från den synpunkten helt klart. Om en facklig stridsåtgärd strider mot den fredsförpliktelse som följer av att man har träffat kollektivavtal är stridsåtgärden otillåten. Det gäller oberoende av om det är fråga om en öppen stridsåtgärd eller om den består i något annat, t.ex. i maskning eller massjukskrivning. Mot en sådan otillåten stridsåtgärd kan den angripna parten reagera genom att vända sig till arbetsdomstolen. Utanför kollektivavtalsförhållanden är fackliga stridsåtgärder från arbetsrättslig synpunkt tillåtna, också oberoende av vad de består i. Självfallet kan de dock angripas om de strider mot andra samhälleliga regler. Ett exempel kan vara att en åtgärd i fackligt syfte strider mot straffrättsliga bestämmelser t.ex. om egenmäktigt förfarande. Ett annat fall är det som frågan till mig syftar på — att sjukskrivning används på ett sätt som är oförenligt med lagen om allmän försäkring.

Herr talman! Jag är arbetsmarknadsministern tacksam för svaret, som jag finner alltigenom tillfredsställande. Det är viktigt att vi politiker är överens om spelreglerna på arbetsmarknaden. Nu har situationen på Dagens Nyheter en längre tid varit grotesk. Ett tiotal dagar, senast i dag, har landsortsupplagan över huvud taget inte nått sina abonnenter. Ännu fler dagar har tidningen varit ofullständig. Alla vet att detta beror på stridsåtgärder från grafikernas sida. Själva säger de att de drabbats av sjukdom, en epidemisk åkomma som tycks vara mycket lokalt begränsad. Under den senaste tiden har man övergått till medveten maskning. Effekten för läsarna är densamma. Sture Ring har i sin bok Typerna och den datoriserade draken, som Dagens Nr 153 Nyheter välvilligt har utgivit, skildrat hur svårigheter i förhandlingarna på Tisdagen den Dagens Nyheter alltid lett till maskning och produktionsstörningar. Nu säger 24 maj 1983 han i Aftonbladet: ”Sjukanmälningarna är ett uttryck för fackets maktlös== het.” 3 Om åtgärder för Grafikerna arbetar under fredsplikt. Ändå tvingas vi alla åse hur de vecka = att förbättra effekefter vecka bryter fredsplikten och saboterar utgivningen. Något har gått = tjviteten inom snett på svensk arbetsmarknad när detta kan hända. AMS Som jag har framhållit i en debattartikel häromveckan på tal både om grafikernas aktion på Dagens Nyheter och om sympatistrejken på Operan står allmänheten — publiken och läsarna — helt maktlösa. Det är i första hand de som drabbas. Men jag tillade att det fortfarande är tillåtet att bilda opinion i Sverige, även mot fackliga metoder. Det är nu hög tid att ansvarigt fackföreningsfolk, representanter för läsarna och annonsörerna och naturligtvis vi politiker säger ifrån till grafikerna på Dagens Nyheter: Upphör med maskningen och sjukskrivningarna som stridsmedel. Respektera fredsplikten!

Herr talman! Bengt Wittbom har frågat mig om vilka åtgärder jag tänker vidta för att snabbt komma till rätta med de missförhållanden som redovisas i en rapport från riksdagens revisorer om arbetsmarknadsverkets personalsituation. Rapporten, som framställts på riksdagens revisorers kansli, är f. n. på remiss till bl.a. AMS och kommer därefter att behandlas av riksdagens revisorer för eventuell skrivelse till riksdagen. AMS har alltså rapporten på remiss för att närmare analysera resultaten och redovisa detta i sitt remissyttrande. När riksdagens revisorer och riksdagen har behandlat rapporten och remissyttrandena däröver kommer regeringen självfallet att överväga de synpunkter som förs fram och vidta de åtgärder som bedöms erforderliga. Jag har emellertid erfarit att arbetsmarknadsstyrelsen redan i årets anslagsframställning kommer att tillgodose det krav på en bättre personalredovisning som rapporten utmynnar i.

Herr talman! Jag får tacka arbetsmarknadsministern för svaret och bara kort konstatera följande. Under senare år har riksrevisionsverket i flera rapporter — där man har analyserat AMS verksamhet inom de tunga verksamhetsområdena —, AMS 95 internrevisorer och nu riksdagens revisorers kansli konstaterat att situationen på AMS och inom verket är ungefär så dålig som vi moderater har hävdat. På basis av de uppfattningarna, som nu i stort är bekräftade, har vi vid åtskilliga tillfällen, såväl i motioner som i frågor och interpellationer till regeringens ledamöter, begärt att åtgärder skall vidtas för att förbättra situationen. Rapporten från riksdagsrevisorerna visar att i stort sett mellan tre och fyra av tio AMS-anställda av olika orsaker inte är på arbetet. Det innebär t.ex. att av 5 600 människor, av AMS totalt nästan 12 000 anställda, som skall arbeta med arbetsförmedling är det bara ungefär 3 350 som finns på plats för att effektivt utföra arbetet. Det innebär bl.a. att arbetsförmedlingsresurserna är väsentligt mindre än vad vi här i riksdagen har trott. Det innebär i sin tur dessutom att de arbetslösa har en mindre resurs att vända sig till när de besöker arbetsförmedlingen för att få hjälp till ett nytt arbete. Rapportens slutsats är inte bara att personalredovisningen från AMS borde förbättras. En annan slutsats är att tillsättningstiderna av vakanta tjänster inom AMS är anmärkningsvärt låga och att i stort sett 400 tjänster är otillsatta, beroende på att tillsättningstiderna är fyra till sex månader. Det finns mycket man skulle kunna säga, herr talman, men tiden är kort. Låt mig bara ställa ett par kompletterande frågor till arbetsmarknadsministern. Rapporten slår fast att det inte går att förbättra snabbheten i tillsättningstiderna utan regeringsbeslut, med systemförändringar. Min första fråga lyder: Kommer arbetsmarknadsministern att överväga att för regeringen lägga fram förslag till förändrade regler vad gäller tillsättningen av tjänster inom AMS?

Herr talman! Först och främst skulle jag vilja påstå att AMS i dag i huvudsak är en effektiv organisation som fungerar bra. Skulle det inte vara så, då skulle man inte ha lyckats att få ut så mycket av effekter i form av människor i beredskapsarbeten, arbetsmarknadsutbildning, sysselsättning med lönebidrag osv. som man har i dag. Faktum är att arbetsmarknadsverket — naturligtvis med hjälp av en positiv inställning ifrån både arbetsgivare och arbetstagare på såväl den enskilda som den offentliga sidan — på mycket kort tid har lyckats få ut de beslut som riksdagen har fattat. Vi har 185 000 människor i olika sysselsättningsskapande åtgärder i dag. Det är en alldeles för hög siffra, därför att den visar att den vanliga arbetsmarknaden fortfarande är dålig. Men det är en bra siffra på det sättet att den visar att vi i Sverige — och där är vi unika i världen — genom en arbetsmarknadspolitik har lyckats ge ett alternativ till öppen arbetslöshet. Jag tycker alltså inte att AMS i dag fungerar dåligt. Däremot finns det fortfarande — det är jag helt övertygad om — möjligheter att ytterligare förbättra effektiviteten. Och det finns problem med byråkrati och en del annat även inom arbetsförmedlingen. Detta skall vi göra någonting åt, och vi skall naturligtvis också noga se på personalfrånvaron och annat sådant. Den rapport som vi diskuterar har inte behandlats av riksdagens revisorer själva. Det är en utredningsrapport från deras kansli, och den kommer sedan tillbaka för politisk behandling både i det här huset och i kanslihuset. De problem som redovisas där kommer vi då att ta upp, precis som vi har gjort med andra rapporter som Bengt Wittbom nämnde och som också lett till förändringar och rättelser i den mån påpekandena varit sakligt grundade.
Herr talman! Jag tror att det snart är bara arbetsmarknadsministern som fortfarande — efter den dokumentation som vi nu har tillgång till — hävdar att AMS skulle vara så effektivt. Det måste kännas underligt för t.ex. riksrevisionsverkets personal — som under många år arbetat med att analysera hur AMS fungerar och som varit mycket kritiska — att höra arbetsmarknadsministerns uttalanden i riksdagen i dag. Det gäller särskilt mot bakgrund av att AMS företrädare är ute och gör dem som vill lyssna underkunniga om sin inställning till t.ex. riksrevisionsverkets rapporter och då talar om att det inte är mycket av riksrevisionsverkets förslag till förbättring av uppföljnings-, planeringsoch kontrollsystem som egentligen går att använda, utan att man nog bäst kan detta inom AMS. Jag vill fråga arbetsmarknadsministern: Anser arbetsmarknadsministern att riksrevisionsverket, AMS internrevisorer och nu rapporten från riksdagens revisorer inte ger en saklig och riktig bild av situationen inom AMS? Är det budskapet till riksrevisionsverkets personal? Är det budskapet till alla dem som inser att det faktiskt krävs kraftåtgärder från politikernas sida för att vi skall få kontroll över hur AMS planerar och inriktar sin verksamhet? Är det inte dags att riksdag och regering, för att få en bättre arbetsmarknadspolitik — mer effektivitet och större hjälp till de många arbetslösa — tar tag i detta och inte bara envist hävdar att allt är bra inom AMS?
Herr talman! Jag vill erinra Bengt Wittbom om att förslag som kommit från riksrevisionsverket också lett till förändringar i rutinerna hos arbetsmarknadsstyrelsen — den frågan har vi diskuterat här tidigare. Beträffande det som vi diskuterar i dag finns det ingen rapport från riksdagens revisorer än. Revisorerna har låtit tjänstemän utarbeta en utredning som sedan skall remissbehandlas riksdagens revisorer. Först därefter skall riksdagens revisorer göra sin bedömning. Som jag sade förut är arbetsmarknadspolitiken i dag i mycket stor utsträckning effektiv. Det finns säkert ytterligare saker som vi kan göra ännu att förbättra effektiviteten inom AMS bättre. Bengt Wittbom har själv ett utmärkt tillfälle att medverka till det i den AMS-kommitté där han är ledamot. Det behövs inga tilläggsdirektiv för att Bengt Wittbom skall kunna ta upp sådana frågor där. Avslutningsvis vill jag säga att vad moderaterna är ute efter är faktiskt att rusta ned arbetsmarknadsverket och arbetsmarknadspolitiken. De motioner som man har väckt från moderat håll med anledning av regeringens kompletteringsproposition visar ju detta klart och tydligt. Man vill ha en nedrustning av arbetsmarknadsverkets möjligheter att agera, och därmed åstadkommer man också en ökad öppen arbetslöshet.
Herr talman! Det är riktigt, som arbetsmarknadsministern säger, att jag har möjlighet att ta upp dessa frågor i den AMS-kommitté där jag är ledamot. Därför har jag också begärt att kommittén med förtur skall ta tag i personalfrågorna inom AMS. Kommittén har ännu inte bestämt sig när det gäller detta. Vi får se vad det blir. Förhoppningsvis får jag i det sammanhanget stöd från de socialdemokratiska ledamöterna. I fråga om AMS sätt att hantera riksrevisionsverkets rapporter är det så i dag, fru arbetsmarknadsminister, att AMS företrädare öppet säger att det är mycket litet av de förslag till förbättrad uppföljningskontroll och förbättrat planeringssystem som RRV har föreslagit i sina rapporter som AMS tänker använda. Det är inte en tillfredsställande situation. Sedan vill jag bara framhålla, med anledning av vad arbetsmarknadsministern senast sade, att skillnaden mellan oss är att vi vill ha största möjliga effektivitet för varje krona som satsas på arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det är tydligen så, att vi kan få detta först den dag som riksdagens majoritet bestämmer sig för att vi skall börja ställa krav när det gäller hur AMS bedriver sin verksamhet. Vår kritik i dessa sammanhang brukar ofta karakteriseras som kritik mot personalen på AMS. Det är inte fråga om det. Det är kritik mot de politiker som inte tar sitt ansvar i dagens situation — med vår höga arbetslöshet och vårt höga budgetunderskott.
Herr talman! Bengt Wittbom säger att vad man vill ha är största möjliga effektivitet för varje krona man sätter in i AMS — det är moderat politik. Jag skulle vilja säga att moderat politik är också att sätta in så litet som möjligt i arbetsmarknadspolitiken utan hänsyn till vad det skulle få för effekter på sysselsättningen.

Det vill vi inte acceptera.
Herr talman! Jag skulle inte vilja kalla 13,5 miljarder i utgångsläget, innan budgetåret har börjat, för litet pengar, fru arbetsmarknadsminister. Jag skulle tro att 13,5 miljarder i effektivt använda pengar, med en kvalitativt bra specifikation till den arbetsmarknadspolitiska administrationen vad vi i riksdagen vill ha gjort för dessa pengar, kan vara nog så effektiva. Tyvärr kommer vi inte att få uppleva den situationen. Budskapet till AMS genom den här debatten är nämligen: Kör på i gamla spår, strunta i vad riksrevisionsverket säger, för den socialdemokratiska riksdagsmajoriteten står bakom er i alla lägen, oavsett om verket inte jobbar med full effektivitet!

Herr talman! Lars Hjertén har frågat mig om jag har för avsikt att ändra den nuvarande tillämpningen av bestämmelserna, så att även en egen företagare när det gäller inplacering i löneklass får tillgodoräkna sig sin tidigare sysselsättning vid anställning inom exempelvis statens järnvägar. De bestämmelser som Lars Hjertén syftar på i sin fråga återfinns i kollektivavtal. Den som nyanställs på en statlig tjänst placeras sålunda i lönegrad och tjänstetidsklass eller i lönetariffklass med tillämpning av de avtal som har ingåtts mellan statens arbetsgivarverk och de statsanställdas organisationer. Det är inte min sak att gå in i myndigheternas tillämpning av träffade kollektivavtal. Men jag kan som svar på frågan hänvisa till följande. Bl. a. när det gäller SJ anställs de flesta nyrekryterade på tjänster i s.k. befordringsgång. Det innebär enligt avtal att de i regel placeras i befordringsgångens lägsta lönetariffklass eller lönegrad med en garanterad uppflyttning efter en viss anställningstid. Efter särskild prövning kan arbetsgivaren medge en förmånligare inplacering i befordringsgången med hänsyn till förvärvad arbetslivserfarenhet. Också tid som egen företagare kan därvid — i den mån sådan tid kan styrkas på ett tillfredsställande sätt — få räknas. Enligt vad jag har inhämtat har det också i praktiken förekommit att en person som nyanställts lönemässigt har fått räkna sig till godo sådan tid. Detta gäller också nyanställda vid SJ. Till sist kan jag erinra om att regeringen på mitt förslag nyligen har låtit tillkalla en särskild utredare för att se över en del av de nuvarande principerna för värderingen av meriter, när statligt lönereglerade tjänster tillsätts. Avsikten med denna meritutredning är bl.a. att försöka åstadkomma en bredare rekrytering till statsförvaltningen inte bara från den offentliga sektorn som helhet utan också från den privata arbetsmarknaden.

Herr talman! Jag ber att få tacka civilminister Bo Holmberg för svaret på min fråga. Jag tycker att det är ett ganska positivt svar. Det är viktigt att man även inom den offentliga sektorn ser till effektivitet och serviceanda. Då är det bra att till olika tjänster inom t.ex. de centrala ämbetsverken knyta folk med erfarenhet av småföretagsamhet. En som verkligen stöder småföretagarna i landet är professor Dick Ramström, som kallar dem civilisationens sista utpost. Dick Ramström har fått regeringens uppdrag att utreda effektiviteten och serviceandan bland de offentliganställda, och det är enligt uppgift civilminister Bo Holmberg som leder regeringens arbete för att få en bättre och mer servicebetonad inriktning av byråkratin i Sverige. En människa som har erfarenhet av att framgångsrikt ha skött ett privat företag borde få tillgodoräkna sig detta vid meritvärderingen när han eller hon skall placeras in i lönetariffklass eller lönegrad. Åtminstone bör det gälla om personen i fråga i sitt privata företag har haft ungefär samma uppgifter som han sedan får inom det centrala ämbetsverket. Men så fungerar det inte i praktiken. Nu säger visserligen statsrådet att han har inhämtat att en person som haft eget företag har fått tillgodoräkna sig den tiden och att detta gäller vid anställning inom SJ. Enligt de erfarenheter jag har och enligt vad jag har fått mig berättat förhåller det sig annorlunda. Jag skall ta ett exempel. En person som i dag arbetar som chaufför inom SJ har dessförinnan 18 års erfarenhet av arbete inom ett åkeri. De första nio åren var han anställd och de senaste nio åren ägde han själv företaget. När han sedan skall få ingångslönen fastställd visar det sig att han får tillgodoräkna sig de första nio åren, när han var anställd, meninte de senaste nio åren, då han var egen företagare — trots att han hade i stort sett samma arbete under alla 18 åren. Statsrådet anför i svaret att man efter särskild prövning kan medge förmånligare inplacering i befordringsgången och att det även kan gälla egen företagare. Min sagesman har vid två tillfällen begärt sådan särskild prövning, men fått nej vid båda tillfällena. Däremot får en lärare eller snickare tillgodoräkna sig sitt tidigare arbete som en merit om han eller hon vill bli busschaufför — trots att det tidigare arbetet inte alls anknyter till det nya arbetet inom t.ex. SJ. Med hänvisning till vad jag nu anfört — och inte minst uttalandena av regeringens egen expert om bättre serviceanda och behovet av att se på hur framgångsrika småföretagare arbetar — vill jag fråga civilministern: Är det statsrådets uppfattning att man i fortsättningen bör jämställa tidigare arbete i merithänseende, oavsett om det har skett i privat eller offentlig regi, om arbetet är att betrakta som likvärdigt?
Herr talman! Jag vill först bara säga att det är korrekt att det har förts samtal mellan mig och Statskonsult, där bl.a. Dick Ramström varit med, om eventuella uppdrag från Statskonsults sida. Enligt vad jag har hört i dag har det tydligen funnits en uppgift i Dagens Nyheter om att regeringen redan skulle ha fattat ett sådant beslut. Så är icke fallet. Däremot pågår diskussioner. När det gäller sakfrågan har jag redovisat att det här är en avtalsfråga och att gällande avtal ger myndigheterna möjlighet att göra en särskild prövning. Enligt vad jag har erfarit har man i SJ:s interna föreskrifter informerat om att en skälighetsbedömning får göras när det gäller att kunna tillgodoräkna sig tidigare yrkeserfarenhet och arbetstid.
Herr talman! Jag tolkar det sista beskedet positivt: att man i fortsättningen på ett annat sätt än hittills kommer att få tillgodoräkna sig tid även i ett arbete som privat företagare. Detta är desto viktigare om det tidigare arbetet nära anknyter till det arbete som man får inom t.ex. SJ. Något annat är, tycker jag, rätt orimligt, dvs. om andra yrkeskategorier, som inte alls har någon anknytning till det kommande arbetet inom det statliga ämbetsverket, får tillgodoräkna sig tidigare yrkeserfarenheter. Jag tolkar Bo Holmbergs svar positivt och hoppas på en förändring i det här avseendet.

Herr talman! Per Westerberg har frågat mig varför Svenska Varvs rapport ”Uppdatering av strukturplanen — ett underlag för varvspropositionen 1982/83:147 om vissa varvsfrågor” inte i sin helhet redovisades i varvspropositionen. I varvspropositionen redovisas regeringens bedömning av olika förhållanden av betydelse för den svenska varvsindustrins framtid och därpå grundade förslag. Regeringens bedömningar är baserade på ett omfattande underlag. De delar av underlaget som är av central betydelse för nämnda bedömningar har redovisats.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Roine Carlsson för svaret på min fråga. Av förklarliga skäl är jag inte helt nöjd med svaret. När proposition 1982/83:147 om vissa varvsfrågor avlämnades till riksdagen begärde jag som representant för moderata samlingspartiet omedelbart hos näringsutskottets kansli att rapporten i fråga skulle begäras in från departementet. Trots upprepade påstötningar tog det i det närmaste hela motionstiden innan akten nådde utskottskansliet. Detta skedde dessutom först efter det att vi gjort framstötar direkt till expeditionschefen i industridepartementet. Jag finner det djupt otillfredsställande att det skall ta över en veckas tid att transportera över en akt som gäller en särskild proposition från industridepartementet till riksdagen. På detta sätt fråntas oppositionen i riksdagen möjligheter att ta del av en betydande del av det material som legat till grund för propositionen och som inte till alla delar redovisats i densamma. Jag förutsätter att statsrådet Roine Carlsson är beredd att klart deklarera att det skedda var ett misstag och en följd av olyckliga omständigheter och inte resultatet av medvetna handlingar. Jag har all anledning i detta sammanhang att vidare konstatera att när akten från industridepartementet nådde näringsutskottets kansli saknades den rapport med namnet ”Uppdatering av strukturplanen — ett underlag för varvspropositionen 1982/83:147 om vissa varvsfrågor” som upprättats på Svenska Varv AB och legat till grund bl.a. för de diskussioner som där förts. Den innehåller varvsledningens syn på den framtida orderingången i olika alternativ och den bedömda sannolikheten för att uppnå någon form av lönsamhet under 1980-talet för varven. Detta material utgör, som jag ser det, ett av de centralaste och mest viktiga beslutsunderlagen för att kunna formulera rimliga alternativa förslag till regeringens proposition. Varför redovisades inte denna rapport i propositionen? Enligt rykten skulle rapporten i den första delningen ha funnits med såsom en bilaga i propositionen. Men på grund av att den inte helt överensstämde med de slutsatser som drogs i propositionen togs den bort i sista stund. Jag skulle vilja ha statsrådets Roine Carlssons kommentarer till detta rykte. Det är anmärkningsvärt att denna rapport inte tillställdes näringsutskottets kansli, förrän representanter för pressen börjat fråga efter densamma och undrat vart den tagit vägen. Jag hoppas att statsrådet Roine Carlsson är beredd att deklarera att också detta var ett misstag och inte en följd av några illvilliga tankar. Jag vill till sist, herr talman, bara konstatera att det för oppositionen är av utomordentlig betydelse att vi får ta del av allt beslutsunderlag på ett mycket tidigt stadium för att kunna lämna någorlunda rimliga och vettiga alternativa förslag till regeringens propositioner. Ur demokratisk synvinkel är detta utomordentligt viktigt.
Herr talman! Jag beklagar att det fullständiga materialet inte översändes med en gång. Någon konspiratorisk tanke bakom detta förelåg dock inte. Härutöver har jag ingen ytterligare kommentar.
Herr talman! Jag har ännu inte fått besked om varför hela underlaget till varvspropositionen inte fanns med. Överensstämde det inte med propositionens inriktning och hade det därför i sista stund tagits bort, vilket vissa rykten gör gällande? I propositionen redovisas ju tre omfattande underbilagor med betydande utgångsmaterial för propositionens bedömningar. Den saknade rapporten är kanske den centralaste rapport som finns på området när det gäller att göra en ur oppositionens synvinkel rationell bedömning av propositionen. Varför fanns denna rapport inte med såsom underlag utan bara ett kortfattat referat?

Herr talman! Den svenska bryggeribranschen har betydande svårigheter. Ett bryggeri, AB Pripps, intar en marknadsdominerande ställning i en stor del av landet och har en tillfredsställande lönsamhet. Därutöver finns ett antal mindre bryggerier, som i allmänhet kännetecknas av små marknadsandelar och svag lönsamhet med åtföljande risk för nedläggningar. Ett undantag utgör Gränges Bryggeri AB. Ur reservanternas synvinkel har vi anledning att ånyo betona vår uppfattning att näringspolitiken såväl som arbetsmarknadspolitiken i görligaste mån måste bedrivas med generella medel. Selektiva åtgärder i olika omfattning, i olika branscher, i olika regioner och i olika företag leder till osäkerhet och godtycke. Det förslag som framlagts i proposition 1982/83:92 avser att åstadkomma en strukturrationalisering inom bryggerinäringen genom sammanslagning av Brygginvest och AB Pripps. Den nybildade företagsgruppen avses att sköta om rationaliseringarna inom branschen. Till företagsgruppen knyts även en stiftelse för att underlätta de personella omställningar som skulle komma att följa nedläggningar av enskilda bryggerier. Regeringens förslag leder på sikt till ett statligt bryggerimonopol. Det framlagda förslaget syftar snarast till att underlätta uppköp av mindre bryggerier och sedermera nedläggning av desamma. Förslaget riskerar vidare att endast ge utrymme för en marginell konkurrens och då huvudsakligen från importerade bryggeriprodukter, i många fall till högre priser. Monopol är skadliga. Statliga monopol är dubbelt skadliga. De leder till ineffektivitet, bristande affärsmässighet och stegvis högre konsumentpriser, samtidigt som den övervakande myndigheten — statsmakten — är uppbunden som ägare till monopolet. Näringsfrihetsombudsmannen har också kraftfullt kritiserat regeringens förslag ur konkurrenssynvinkel, konsumentsynvinkel och med tanke på den nya konkurrenslagstiftningen som snarast vill motverka företagsköp och fusioner. Utskottet har på ett välgörande sätt skilt sig från propositionens huvudtankegångar i vad gäller den föreslagna stiftelsens anknytning till den nybildade företagsgruppen av Brygginvest och Pripps. Majoriteten vill att stiftelsen skall läggas under Investeringsbanken för att göra den mindre inriktad direkt på nedläggningar inom bryggeribranschen. Enligt moderat och borgerlig uppfattning bör sysselsättningskonsekvenserna i samband med strukturförändringar inom bryggerinäringen behandlas precis på samma sätt som inom andra näringsgrenar. Det är svårt att se något rationellt motiv för att bilda en stiftelse för strukturomvandlingar i denna särskilda näringsgren. Jag vill därför fråga utskottets talesman Birgitta Johansson, om hon anser att det bör åligga regeringen att i ett senare skede återkomma till riksdagen med förslag om inrättande av stiftelser för dylika strukturomvandlingar i alla andra branscher med omställningsproblem. Skall det bildas en särskild stiftelse under Investeringsbankens försorg för varvsindustrin, stålindustrin, skogsindustrin, gruvindustrin? Till vad nytta skulle alla dessa stiftelser vara? Vad finns det för särskilda skäl att börja bedriva arbetsmarknadspolitik via stiftelser i stället för med de traditionella metoderna? Jag tycker att majoritetsskrivningen i näringsutskottets betänkande visar på en klar tillnyktring jämfört med propositionens krav vad avser stiftelsen. Men fortfarande är det svårt att se något rationellt motiv för en särskild stiftelse för en särskild bransch. Kvar står trots allt att denna stiftelse på det ena eller andra sättet förefaller vara avsedd att underlätta strukturomvandling i form av nedläggning av mindre bryggerier. Om detta inte hade varit fallet, hade det inte funnits någon anledning till denna konstruktion. Risken med fortsatta statliga ingripanden inom bryggerinäringen — hur välmenande de än är — kan komma att sönderreglera hela branschen. Fri konkurrens på lika villkor till konsumenternas fromma måste vara den bästa arbetsmetoden även för bryggerier. Detta förutsätter naturligtvis att inte ett marknadsdominerande företag — utan gängse krav på lönsamhet och affärsmässighet — kan komma att utnyttja sin ställning för att snedvrida konkurrensförhållandena till nackdel för konsumenterna. Det är därför av yttersta vikt att AB Pripps får en bredare ägarkrets än det f.n. har. Enligt vår uppfattning bör därför bryggerikoncernen börsintroduceras. Genom att företaget säljs via börsen ställs normala avkastningskrav på företaget. Riskerna för att Pripps kommer att utnyttja sin stora finansrörelse för att konkurrera ut mindre bryggerier på osunda villkor minskar. Börsintroduktionen skulle dessutom komma att tillföra statskassan ett inte obetydligt kapitaltillskott. Enligt utomstående initierade bedömare borde enligt nuvarande börsläge Pripps vara värt ca 600 milj.kr. Det är således av såväl statsfinansiella, konkurrensmässiga som konsumentpolitiska skäl angeläget att Pripps introduceras på Stockholms fondbörs. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1 och 2 i näringsutskottets betänkande 40. Jag har för avsikt att begära votering och rösträkning i första hand på reservation 1.

Herr talman! Jag vill börja med att konstatera att ett enigt utskott vill åstadkomma överlevnadsoch utvecklingsmöjligheter för ett flertal företag inom bryggeribranschen. Ett enigt utskott föreslår också riksdagen att ge regeringen till känna att samhällets insatser i bryggeribranschen bör vara inriktade på att säkerställa en fortsatt fri konkurrens mellan oberoende företag. Med denna gemensamma grund kan det tyckas enkelt att komma fram till gemensamma förslag till åtgärder. Så har dock inte varit fallet. Även om målet till synes är gemensamt, har den socialdemokratiska majoriteten en ganska underlig uppfattning om hur man skapar fri konkurrens mellan oberoende företag. De åtgärder som majoriteten föreslår innebär inte ökad fri konkurrens utan ytterligare ett steg mot statligt monopol i branschen. Ännu klarare framgår majoritetens verkliga åsikt om fri konkurrens och oberoende företag när den behandlar motion 1982/83:2233. Majoriteten konstaterar helt kärvt att den i likhet med propositionen anser att det inte föreligger några förutsättningar för något privat konkurrensalternativ till Prippskoncernen. Man måste faktiskt fråga sig var logiken finns i majoritetens resonemang. Först är man med om att föreslå att riksdagen gör ett uttalande till regeringen om att samhällets insatser i bryggeribranschen bör vara inriktade på att säkerställa en fortsatt fri konkurrens mellan oberoende företag. Efter två sidors text konstaterar samma majoritet att det inte föreligger några som helst förutsättningar för något privat konkurrensalternativ. Sanningen är den att majoriteten inte alls vill ha någon fri konkurrens. Målet är statligt ägande. Staten skall enligt utskottsmajoriteten garantera att det statliga ägandet icke missbrukas.

Först förklarar de att det inte finns några förutsättningar för något privat konkurrensalternativ, och sedan i samma andetag betygar de värdet av att det finns en livskraftig bryggerindustri utanför Prippskoncernen. Resultatet av detta resonemang kan bara bli ett. Socialdemokraterna vill med kommunisternas stöd skapa två statliga bryggeriföretag. Socialiseringen av bryggeribranschen är därmed ett faktum. Den stiftelse som utskottsmajoriteten föreslår skall inrättas med uppgift att underlätta strukturförändringar och skapa alternativ sysselsättning får i detta perspektiv närmast uppgiften att samordna de bryggerier som nu finns utanför Pripps i en ny statligt dominerad industrigrupp. Herr talman! Det vore bra om utskottets talesman kunde ge klara besked om var socialdemokraterna egentligen står i denna viktiga fråga. Är det något i majoritetens uttalande som inte skall gälla? Är det så, så är det viktigt att vi får klart besked här i dag. Centern har i motion och senare i gemensam reservation med moderater och folkpartister redovisat realistiska åtgärder för att åstadkomma de effekter som ett enigt utskott har uttalat sig för, nämligen — ”fortsatt fri konkurrens mellan oberoende företag”. Vi i centern ser inte något alkoholpolitiskt motiv för att staten skall vara den dominerande ägaren i bryggeriindustrin. Det kan tvärtom i vissa fall vara en belastning. Vi föreslår därför en privatisering av Pripps genom en börsintroduktion. Vi anser också att det finns goda skäl att visa stor öppenhet för kooperativa ägarinslag. Det finns också starka skäl som talar för att delar av Prippskoncernen skall överföras till andra ägare för att man skall kunna skapa en verkligt fri och realistisk konkurrens mellan av varandra oberoende företag. En sådan del som borde säljas ut är t.ex. Falken. Vi anser också att med den utsatta position som de små bryggerierna befinner sig i är det motiverat att staten överväger vissa speciella insatser för att ge dem en reell chans att utvecklas och konkurrera på något så när lika villkor. Den överkapacitet som i dag finns i branschen finns i första hand inom Prippskoncernen. Det är viktigt att detta beaktas vid den nödvändiga strukturförändring som måste komma till stånd. Vi vill också stryka under vad utskottet säger om att returglassystemet bör få en sådan utformning att det inte otillbörligt gynnar storföretagen med stor marknadsdominans. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till reservationerna nr 1 och 2

Herr talman! Inledningsvis yrkar jag i enlighet med reservation 1 i betänkandet avslag på regeringens proposition nr 92. Avslag på regeringsförslaget om bryggeriindustrin borde också ha blivit den logiska slutsatsen av majoritetens skrivning. På den ena punkten efter den andra uppmärksammar socialdemokraterna i utskottet den stundtals mycket fräna kritik som detta regeringsförslag föranlett. Och den här gången blåser det snålt från alla väderstreck. Moderaterna, centerpartiet och folkpartiet avvisar propositionen helt. Ett antal socialde mokratiska ledamöter är också kritiska och oroliga för förslagets följder, och av diskussionen i näringsutskottet att döma finns den oron också hos regeringspartiets företrädare där. Bryggeriarbetarna har vägrat att instämma med sin ordförande, när han utlovat regeringen sitt stöd. I en skrivelse säger man rakt på sak att det här förslaget är oacceptabelt. Av naturliga skäl är bryggeriarbetarna bekymrade för den centralisering som det här skulle innebära. Näringsfrihetsombudsmannen är kritisk, och handlarna är kritiska. Konsumenterna blir visserligen inte tillfrågade, men deras intresse av en fungerande konkurrens kräver knappast något remissförfarande. Ja, en följd av allt detta borde, enligt folkpartiets uppfattning, bli att det här förslaget avvisas. Nu gör majoriteten i utskottet visserligen några justeringar, och man omgärdar sitt bifall med en del i och för sig viktiga markeringar, men den logiska konsekvensen, avslag på propositionen, uteblir alltså. Det regeringen nu föreslår är att bryggeribranschen omstruktureras genom bildandet av ett nytt moderbolag till vilket andra bryggerier, som det heter, ”bör kunna ansluta sig”. Enligt den plan som utarbetats av det statliga Brygginvest och det statligt dominerade Pripps och som ligger till grund för det här förslaget skall all produktion samlas i ett bolag, medan försäljning och marknadsföring skall skei två bolag. Avsikten är att den konstruktionen skall garantera en effektiv konkurrens. Vi tror inte att det är realistiskt. Konkurrens får man inte genom att fästa några ord på ett papper. Skall den bli meningsfull finns det inga genvägar. Konkurrens skapas bara genom att man tvingar helt fristående företag att tävla med varandra. Erfarenheten visar att det är svårt, för att inte säga omöjligt, att få till stånd en sådan tävlan mellan företag inom en statlig koncern. I praktiken kommer alltså propositionens förslag att innebära en begränsning av konkurrensen inom bryggerinäringen, en begränsning som med nödvändighet blir till nackdel för konsumenten. Av det skälet är näringsfrihetsombudsmannen kritisk mot förslaget. Han skriver i ett yttrande till näringsutskottet att han ”är negativ till en så långtgående åtgärd som en av statsmakterna stödd monopolisering av bryggeribranschen. Det bör vara möjligt för företagen inom branschen”, fortsätter NO, ”att i socialt acceptabla former göra ytterligare anpassningar av kapaciteten i de fall detta anses erforderligt utan att statsmakterna medverkar till ett tillverkningsmonopol.” Enligt folkpartiets uppfattning bygger propositionen på flera felaktiga antaganden. Vi tror alltså inte att det går att få till stånd en konkurrenssituation inom det här paraplybolaget. Vi tror inte heller att ytterligare ett steg mot ett bryggerimonopol ökar våra möjligheter att konkurrera med importen. Snarare tvärtom! Med all säkerhet kommer köpmännens och konsumenternas intresse för utländska produkter att öka i takt med att urvalet från våra egna produkter minskar. Man låter sig inte luras av att namn och förpackning är olika så länge innehållet är detsamma. Dessutom tyder erfarenheten på att ett bolag som totalt dominerar marknaden, med näst intill monopolställning, lätt blir ett ”dött” företag. Effektiviteten blir sämre, nytänkandet uteblir och marknadsföringen får inte samma spänst som när man ständigt tvingas att slåss med andra företag. När det gäller importen så kan man förresten fråga sig om den verkligen är så oroande som man vill ge sken av. Det handlar dock bara om 6-7 9. I reservation 1, som är gemensam för moderaterna, centern och folkpartiet, konstaterar vi att förslagen i propositionen innebär ytterligare ett steg mot ett statligt bryggerimonopol. Vi säger att man i stället bör pröva nya vägar för att stärka de mindre bryggeriernas konkurrenskraft. Vi förordar att Prippskoncernen börsintroduceras, och det gör vi på samma grunder som när vi nyligen i betänkandet om Statsföretagsgruppen pekade på den möjligheten. För folkpartiets del är det därutöver angeläget att poängtera att en börsintroducering i sig inte innebär att den monopolliknande ställningen bryts. Vi har i vår motion pekat på fördelarna med ett starkt konkurrensalternativ till Pripps. Sabas och ICA:s intresse för Grängesbergs Bryggeri är mot den bakgrunden intressant och bör kunna få en fortsättning, om riksdagen undviker att i stället styra utvecklingen mot ett bryggerimonopol. Herr talman! Så här lyder en mening i utskottsmajoritetens sammanfattande text: ”Genom att en ny bryggerikoncern nu bildas, med den inriktning som anges i propositionen, bör möjligheterna att lösa sådana kapacitetsproblem som uppkommer inom Prippskoncernen ha ökat.” Ja, det är säkert en riktig slutsats. Men det måste ju också vara ett direkt slag i ansiktet på våra fristående bryggerier. Eftersom det här förslaget, i alla fall enligt propositionens rubrik, gäller hela bryggeribranschens fortsatta utveckling, så bör förslaget avvisas av riksdagen. Herr talman! Jag yrkar bifall till de båda reservationerna.

Herr talman! Vpk hade två farhågor gentemot regeringens proposition. Den ena var att utvecklingen inom näringen alltför mycket skulle komma att domineras av den stora koncernen. Den andra var att små bryggerier av betydelse för de regionala arbetsmarknaderna alltför lätt skulle offras. Näringsutskottets behandling av frågan har undanröjt dessa farhågor, varför vi stödjer utskottsmajoritetens förslag. Vi gör det i medvetande om att reservanterna i sina klingande bekännelser nog alltför lätt bortser från att det som kallas fri konkurrens ofta är en omskrivning för något som i verkligheten är en okontrollerad utslagning.

Herr talman! Bryggerifrågor har diskuterats tidigare i denna kammare. Senast bryggerifrågan stod under behandling var i december 1978. I proposition 1978/79:32 bedömdes aktiva statliga insatser som nödvändiga i syfte att skapa konkurrenskraftiga företagsstrukturer med långsiktiga överlevnadsmöjligheter för att kunna ta hänsyn till samhällets regionalpolitiska och sysselsättningspolitiska intressen. Bakgrunden till bildandet av Brygginvest AB var problemen och den inom branschen oroande utvecklingen. Brygginvests uppdrag enligt riksdagsbeslutet var i korthet att utarbeta en strukturplan, att medverka vid tillskapandet av konkurrenskraftiga företagsstrukturer och att medverka till att strukturomvandlingen kunde ske i socialt acceptabla former. Branschens problem är i dag ännu delvis olösta och har i vissa delar också förvärrats. Överkapaciteten har, trots vidtagna åtgärder i form av nedläggningar och produktionsbegränsningar, bestått, bl.a. till följd av vikande efterfrågan. Ett för branschen nytt problem är också att importen av öl har tagit en alltmer ökande andel av marknaden. Om inga åtgärder vidtas är risken överhängande för att en okontrollerad utslagning av bryggerier kan komma att ske. Detta stämmer inte överens med riksdagens beslut om att den nödvändiga omstruktureringen av bryggeribranschen skall ske i för samhället acceptabla former. Det är angeläget att förutsättningar skapas för en konkurrenskraftig svensk bryggerinäring. En förutsättning för en på sikt livskraftig svensk bryggeriindustri är att dess konkurrenskraft stärks, inte minst gentemot utländska bryggerier. Utländska bryggerier har successivt ökat sina andelar på den svenska marknaden. Uppenbart är nu att de åtgärder som vidtagits med anledning av tidigare riksdagsbeslut inte har varit tillräckliga för att hindra den fortgående utslagningen av de små bryggerierna, ofta med allvarliga följder för sysselsättningen på de berörda orterna. Mot bakgrund av de problem som finns inom bryggeribranschen ser majoriteten i näringsutskottet med tillfredsställelse att regeringen i proposition 1982/83:92 har föreslagit åtgärder som enligt majoritetens bedömning är ägnade att allmänt sett förbättra förutsättningarna för den svenska bryggerinäringen och för de anställda i bryggeriföretagen. Det grundlägggande problemet för denna näring i dag är, som redan framhållits, överkapaciteten i branschen. Genom att en ny bryggerikoncern nu bildas med den inriktning som anges i propositionen bör möjligheterna att lösa sådana kapacitetsproblem som uppkommer inom Prippskoncernen ha ökat. Jag tänker bl.a. på att Volvo är delägare i den. Majoriteten vill understryka att den nya koncernen inte bör söka lösa sina egna strukturproblem genom att förvärva och lägga ner bryggerier som står utanför Prippskoncernen. Staten bör i kraft av sin majoritetsställning i det nya bolaget verka för att koncernen inte utnyttjar sin starka finansiella ställning på ett sätt som står i strid med de uttalanden utskottet gör vad beträffar konkurrenskraften inom bryggerinäringen. Utskottet delar regeringens uppfattning att det är angeläget att förutsättningar skapas för en konkurrenskraftig svensk bryggerinäring. Det gäller alltså att åstadkomma överlevnadsoch utvecklingsmöjligheter för fler företag och produktionsenheter inom branschen. Utskottet har sett det angeläget att säkerställa en fortsatt fri konkurrens mellan oberoende företag. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna. I propositionen föreslås att en särskild stiftelse skall inrättas med uppgift att finansiellt medverka till att alternativ sysselsättning skapas på orter som berörs av strukturförändringar inom bryggerinäringen. Arbetsmarknadsutskottet har i ett yttrande till näringsutskottet ansett det viktigt att sysselsättningsoch regionalpolitiska skäl vägs in under det fortsatta arbetet med en strukturell anpassning inom bryggerinäringen. Med hänsyn till bryggeribranschens speciella problem, bl.a. det förhållandet att staten genom lagstiftningsåtgärder i viss mån styr konsumtionen av maltdrycker, anser majoriteten i utskottet att huvudansvaret för strukturomvandlingen inom branschen bör ligga direkt hos staten. Av detta uttalande följer att den särskilda stiftelsen bör inta en från alla företagsintressen fristående ställning och inte vara knuten till den nya koncernen på det sätt som var utsagt i propositionen. Enligt utskottets mening bör stiftelsekapitalet i stället tillföras något statligt organ som har erfarenhet i frågor rörande strukturomvandling av industrier, exempelvis Sveriges Investeringsbank AB. Utskottet understryker att stiftelsens huvuduppgift bör vara att motverka och lindra sysselsättningsproblem som kan uppkomma på bryggeriorter. Stiftelsen bör emellertid också vara oförhindrad att medverka vid offensiva satsningar på sådana orter i samband med strukturförändringar. Utskottet föreslår att riksdagen i ett uttalande till regeringen ansluter sig till vad utskottet har anfört om den särskilda stiftelsens verksamhet. Ur Brygginvests fonderade vinstmedel avsätts 30 milj.kr. till den särskilda stiftelsens verksamhet, medel som enligt vår uppfattning kan tillföras exempelvis Sveriges Investeringsbank AB. Med detta uttalande bör den oro som kommit till uttryck i motionerna 2235, 2236, 2237 och 2238 ha tillgodosetts i allt väsentligt. Utskottet har också pekat på att överkapaciteten inom mälteribranschen måste lösas. Enligt vår mening bör en försäljning av Brygginvests aktier i Nord-Malt till någon annan intressent övervägas. Eftersom staten via Brygginvest äger 25 90 av aktierna i Nord-Malt, riktar utskottet ett uttalande till regeringen av denna innebörd vad gäller att upprätthålla konkurrensen även inom Nord-Malt. De borgerliga ledamöterna i näringsutskottet har två reservationer fogade till betänkandet, vilka jag nu yrkar avslag på. Enligt reservation 1 finns inga bärande skäl för ett statligt ägarengagemang i bryggerierna. I stället förordas att Prippskoncernen börsintroduceras. Börsintroduktion skall tydligen lösa alla industrioch branschproblem i detta land. Tillåt mig att tvivla på det. Reservation 2 tar upp Prippskoncernens marknadsdominans och dess finansiella ställning gentemot konkurrerande bryggerier. Genom statens inflytande i Prippskoncernen utgår majoriteten i utskottet från att staten i det nya bolaget verkar för att Prippskoncernen inte utnyttjar sin starka finansiella ställning på ett sätt som står i strid med de av majoriteten uttalade önskemålen rörande bryggeribranschens struktur. Per Westerberg har frågat mig om vi skall inrätta en särskild stiftelse för varje bransch som har eller kan tänkas få problem. Det är en fråga som jag i dag inte kan besvara. Beslut därom får nog fattas från fall till fall. Men vad som kan vara intressant för Per Westerberg och de övriga borgerliga ledamöterna att veta är att Brygginvest har varit en form av stiftelse, vilken inrättades under den borgerliga regeringstiden. Därför verkar frågan litet konstig. Såvitt jag har kunnat utläsa står det heller inget motstridigt om stiftelsen i reservationen. Ivar Franzén talar om statligt monopol, att Pripps har en statlig dominans och att det blir ytterligare en sådan genom att resterande bryggerier utanför koncernen också skall inlemmas i ett statligt företag. Det är tydligen väldigt dåligt påläst. Det vi i majoriteten har menat med våra förslag är att vi skall stärka de små och medelstora företagen så att de får en chans att överleva. Vi är också mycket väl medvetna om att bryggeriet, på vissa orter där sådant finns, betyder oerhört mycket för regionalpolitiken och för sysselsättningen. Det är det vi har velat värna om med våra förslag. Herr talman! Jag yrkar bifall till näringsutskottets hemställan.

Herr talman! Jag vill bara för Birgitta Johansson till att börja med tala om att moderata samlingspartiet redan vid Brygginvests bildande motsatte sig det och yrkade avslag på den proposition som föreslog inrättandet av företaget. Vi insåg redan då de problem som skulle uppstå med Brygginvest. En av de positiva delarna i propositionen och i majoritetsskrivningen är följaktligen att Brygginvest i praktiken försvinner i och med det riksdagsbeslut vi senare i dag skall fatta. Det är även positivt, som Birgitta Johansson säger, att man har gjort uttalanden om att Pripps skall arbeta efter lönsamhetskrav och inte köpa upp och lägga ned bryggerier. Men problemet är hela tiden att riksdagen måste bevaka och följa upp hur sådana här uttalanden efterlevs. Skulle Pripps i stället introduceras på börsen ställdes via marknaden, via börsen, gängse lönsamhetskrav på företaget, och riksdagen avlastades den nästan omöjliga uppgiften att försöka styra Pripps via uttalanden. När det gäller stiftelsens funktion under Investeringsbanken tycker jag ändå att man skall notera alla de önskemål som finns om att den skall stödja arbetsmarknaden, den skall stödja befintliga små bryggerier osv. Det andas, trots välmenande uttalanden, mycket av regleringssamhälle. Man skall gå in och stötta enskilda bryggerier via mer eller mindre politiska beslut. Jag tror inte att vi får någon vare sig kontrollerad eller okontrollerad utslagning av bryggerier. Det finns i vart fall ingen anledning att redan nu föranstalta om deras hädanfärd genom någon form av stiftelse i denna speciella bransch. Det är inget speciellt med bryggerinäringen jämfört med många andra näringar i det svenska näringslivet. Vad avser den utländska konkurrensen vill jag bara notera att utländsk konkurrens, eller ökande import av bl.a. bryggeriprodukter, ökar när prisnivån drivs upp i Sverige. Så har också varit fallet under det senaste året, då både lönsamhet och priser har stigit inom bryggerinäringen. Detta har naturligtvis lockat in ett antal utländska ölproducenter på den svenska marknaden. Det är alltså ett sjukdomstecken på marknaden. Det är det dominerande statliga företaget som i huvudsak är orsaken till den ökande importen.
Herr talman! Låt mig först konstatera att Birgitta Johansson i en passus uttalade sin tillit till Volvo och att Volvo skulle vara något slags garant för att det här beslutet skulle ge ett sådant resultat som utskottsmajoriteten hade tänkt sig — alltså storfinans och socialism i skön förening, vad det nu kan båda för framtiden. Vem som skall stötta den ene eller den andre kan man kanske också ta upp en diskussion om. Sedan skyller hon mig för att ha läst på dåligt. Jag tycker att det var angeläget att vi i kammaren fick utrett vad utskottsmajoriteten egentligen menar. Utskottsmajoritetens skrivning är alltså full av motsägelser, och man kanske med större rätt skulle kunna säga att det hela är dåligt skrivet. Man säger i det ena fallet, som jag påvisade i mitt anförande, att man anser att det inte finns några förutsättningar för något privat konkurrensalternativ. Men Birgitta Johansson säger nu att vad man egentligen menar är att stödja de mindre, privata bryggerierna. Det är liksom majoritetens mening. Men eftersom det inte finns några förutsättningar för dem, varför skall man då stödja dem? Vi kunde hålla på en lång stund med att analysera vad som står i majoritetens skrivning, men det kanske inte är särskilt meningsfyllt, eftersom utskottsmajoriteten tydligen menar någonting annat. Helt klart är i varje fall att det inom Svenska livsmedelsarbetareförbundet, avdelning 11, som bl.a. har uppvaktat utskottet med brev, finns en helt annan inställning till de här frågorna än vad som åskådliggörs i utskottsmajoritetens skrivning. I brevet talar man verkligen både varmt och vackert för de små och medelstora rationella enheterna, som är gynnsamma ur sysselsättningsoch regionalpolitisk synpunkt. De är att föredra framför centrala mastodonter. Jag tror att det vore bra om Birgitta Johansson åter en gång försökte att klargöra vad utskottsmajoriteten verkligen menar. Fattar vi beslutet enligt det sätt förslaget är skrivet på kan vi konstatera, precis som jag sade tidigare, att det innebär ännu ett mycket stort steg mot socialisering av svensk bryggerinäring.
Herr talman! Birgitta Johansson fortsätter att hävda att det här förslaget rent av skulle gynna de mindre bryggerierna. Det låter nästan som om propositionen inte skulle innebära någon form av koncentration i branschen alls, när man lyssnar till Birgitta Johansson. Men om åtgärderna skall få effekter på överkapaciteten, om de skall förbättra möjligheterna att konkurrera med importen på det sätt som regeringen och senare utskottsmajoriteten har sagt, måste de väl ändå innebära några konkreta förändringar, annars hade vi inte behövt diskutera den av utskottsmajoriteten tillstyrkta propositionen i dag. Hur man än tolkar propositionen, inte går det att få det till att man eftersträvar en minskad koncentration. Det går inte heller att ta miste på vart Pripps och Brygginvest siktar med förslaget. Det kommer att bli mycket svårt för mindre bryggerier att stå utanför, har t.ex. Pripps VD sagt enligt en tidningsintervju. Dess värre är det nog så. Det är riktigt, Birgitta Johansson, att vi medverkade till att Brygginvest kom till stånd. Men huvudskälet var, i direkt motsats till vad som nu sker, att Pripps inte skulle bli större, utan Brygginvest skulle vara något slags katalysator vid försöken att stärka konkurrensalternativen. Nu har man tyvärr inte lyckats med det, inte minst beroende på en uppenbar ovilja från Pripps sida, kanske framför allt när det gällt att hitta lösningar där Falken skulle ingå. I några fall har Brygginvest kunnat få till stånd samordningar, men vi tror inte att Brygginvest har någon funktion att fylla nu längre. Jag hävdar bestämt att det här förslaget inte skulle minska importen av bryggeriprodukter. Jag tycker, som jag sade tidigare, inte heller att importen är särskilt oroande, när det som nu är fallet handlar om mindre än 10 96. Även om man alltså är mån om att hålla nere importen kan inte en monopolsträvan vara rätt väg. Handeln, och i sista hand konsumenten, vill ha alternativ, och minskar vi utbudet här hemma kommer importen med all säkerhet att öka i stället.
Herr talman! Jag skall börja med börsintroduceringen, som enligt vad moderaterna och övriga borgerliga partier tror kommer att hjälpa varje företag. I den här speciella situationen, som även omfattar alkoholpolitiska motiv, vill jag peka på att även om de inte är så starka nu som de var vid Pripps bildande, finns de ändå kvar, och vi har sett det som väsentligt att man ur den synpunkten har en kontroll över Pripps och att staten har ett ägarengagemang. När det gäller de övriga frågorna måste jag säga till Ivar Franzén att det vi har skrivit i utskottets betänkande menar vi naturligtvis. När jag sade att Volvo finns med i Pripps gjorde jag inget stort nummer av det, utan det var ett konstaterande som riktade uppmärksamheten på att även de privata intressenter som finns medi Pripps bör kunna ta sitt ansvar. Jag kan inte se att det på något sätt står i strid med de uttalanden som vi har gjort. Sedan vill jag också påminna Ivar Franzén om att vissa delar av det han anklagade mig för att inte tillräckligt ha klargjort finns medi de gemensamma skrivningarna, bl.a. på s. 6, där vi påminner om risken för utslagning av de små bryggerierna. Detta får ofta allvarliga följder för sysselsättningen på de berörda orterna, och det är detta vi har velat motverka. Detta är uppgifter som vi har ställt oss bakom och som är helt klarlagda. Det är också mot den bakgrunden som arbetsmarknadsutskottet har yttrat sig i denna fråga. Där finns ju en sakkunskap när det gäller att bedöma hur sysselsättningen slår på olika regioner och olika orter. Där är det ett enigt uttalande från borgarna, att de ser detta mycket allvarligt. Det har vi tagit stor hänsyn till vid utformningen av majoritetsskrivningen i näringsutskottets betänkande.
Herr talman! Börsintroduktion är inte bra för alla företag, säger Birgitta Johansson. Det är helt riktigt. Men det är bra för de företag som har möjligheter och förutsättningar för att konkurrera på marknaden. Det är mycket bättre att lönsamhetskrav ställs på företagen via marknadskrafter, via börsen och via ägare än via uttalanden från enskilda riksdagsutskott. Skall riksdagens näringsutskott sitta och uttala sig om att man inom enskilda statliga företag skall tillämpa lönsamhetskrav och att man inte får köpa upp företag för att lägga ner dem, då har vi verkligen kommit ett långt steg närmare regleringsekonomin och den s.k. planmässiga hushållningen — något som jag tror vore mycket olyckligt såväl för de mindre bryggerierna och bryggerinäringen som helhet som för ekonomin totalt sett. Till sist: Denna stiftelse är trots allt närmast ett skäl för att det skall läggas ner bryggerier i Sverige. Det må vara hur det vill med detta, men det finns ingen anledning att staten skall skaffa en speciell entreprenör för att underlätta företagsnedläggelser i Sverige. Det är en helt ny politik.
Herr talman! Det är nog svårt att tolka de alkoholpolitiska motiven för statligt ägande som annat än svepskäl. Om vi analyserar, kommer vi nog tillsammans fram till den uppfattningen att det ofta saknas verkliga motiv. I sak är det nog väldigt svårt att tala för att det behövs ett statligt ägande för att driva en riktig alkoholpolitik. Birgitta Johansson tar ju upp precis det problem som jag började med i mitt inledningsanförande. Det stämmer att ni är med på att bifalla gemensamma skrivningar, men de strider på ett påtagligt sätt mot de förslag som ni sedan lägger fram i majoritetsskrivningen. Det var ju detta dilemma som jag påpekade. Nu försöker Birgitta Johansson vända på det hela — det kunde i och för sig vara en bra utväg ur detta. Hon säger ungefär så här: Det är givetvis de gemensamma skrivningarna som gäller. I så fall har vi ju i varje fall kommit en bit på väg mot bättre lösningar. Det är bara beklagligt att utskottsmajoriteten icke har följt upp vad vi i gemensamma skrivningar har varit överens om. Det är detta jag från början påpekade. Det är också därför som vi har bestämt oss för så olika alternativ. Det är detta som är problemets kärna. Hade inte denna dåliga samstämmighet funnits, hade vi kanske haft betydligt mer enighet i debatten här i dag. Ert förslag är alltså ett markant steg mot socialisering av bryggeribranschen, och det är icke många här i landet som ser positivt på detta — det är ni nog ganska ensamma om.
Herr talman! Birgitta Johansson fortsätter att sätta tilltro till betänkandets text om konkurrens. Näringsfrihetsombudsmannens farhågor har hon inte ens kommenterat. Dess värre tror jag inte att det går att åstadkomma konkurrens genom att skriva vackert om det, när slutsatsen ändå blir ett tillstyrkande av den proposition som innebär en statlig medverkan till att man tar ytterligare steg mot ett statligt bryggerimonopol. Även om föredraganden hävdar motsatsen i propositionen, har konsumenten ingenting att vinna på den centralisering som detta förslag utan tvivel skulle innebära. Jag skall, herr talman, också litet kommentera börsintroduceringen. För folkpartiets del har det känts angeläget att poängtera att vi inte tror att man löser problemen genom enbart en börsintroducering av Pripps. Däremot finns det andra skäl än dem som direkt har med bryggeribranschen att göra som talar för att staten bör sälja ut ägardelar i Pripps. Vi tror för vår del, som jagtidigare har sagt, på en lösning som innebär att man skapar ett starkt, helt fristående konkurrensalternativ till Pripps. Vi vill inte skapa något slags ”Lill-Pripps”, men den utveckling som just nu är på gång, t.ex. uppe i Grängesberg, är enligt vår uppfattning intressant. Jag kan för min del mycket väl tänka mig att man, med de nya förutsättningar som nu finns, på nytt undersöker möjligheten att låta Falken ingå i ett sådant framtida alternativ.
Herr talman! Vi har här hört de borgerliga ledamöterna ta upp precis samma frågor igen. De svar som jag har gett godtar de inte. Var och en av de borgerliga ledamöterna får stå för det. Jag vill peka på att vi när det gäller stiftelsen i betänkandet skriver att den är ”oförhindrad att medverka vid offensiva satsningar” på de orter som kan komma i fråga för strukturomvandlingen. Därmed menar vi också att den kan gå in på andra delar av företagsamheten och därigenom försöka leva upp till de regionalpolitiska mål som riksdagen har fastställt. Vad Christer Eirefelt sade nu senast skulle innebära att staten ytterligare skulle engagera sig och bilda ett nytt bolag. Det kan väl ändå inte vara de borgerliga ledamöternas mening att vi skall ha två bryggeribolag som staten i olika former äger? Vad majoriteten i näringsutskottet har velat slå fast är att det är oerhört viktigt med en konkurrenskraftig bryggerinäring som kan leva utanför Pripps och att Pripps sköter sina egna affärer. Pripps är ett tillräckligt stort företag för att kunna klara de strukturomvandlingar som äger rum inom Prippskoncernen. Allt detta skall givetvis ske på ett socialt acceptabelt sätt.

Herr talman! Näringsutskottets betänkande om bryggeribranschens fortsatta utveckling är med hänsyn till liberala värderingar djupt illavarslande, närmast ur två utgångspunkter. Först och främst leder regeringens förslag till en alltmer omfattande koncentration och socialisering inom bryggerinäringen i vårt land med allt som detta medför. Avsaknaden av en sund och stimulerande konkurrens drabbar ytterst konsumenterna på området, både kvalitetsmässigt och prismässigt. Den andra illavarslande slutsats som man kan dra av den förda debatten om bryggeribranschens framtid är att regeringspolitiken på detta område egentligen saknar riksdagsmajoritetens övertygande stöd. På något annat sätt kan man inte tolka vad som har sagts av många av de riksdagsmän som har agerat i debatten om bryggeribranschens framtid. I ett flertal motioner liksom i ett flertal uttalanden har socialdemokratiska riksdagsmän starkt kritiserat regeringens målsättning att i det närmaste totalförstatliga bryggerinäringen. Likväl känner jag mig övertygad om att regeringens förslag i slutvoteringen kommer att samla även de kritiska socialdemokratiska rösterna. Den s.k. partipiskan har gjort sitt på detta område. Regeringen kommer att få sitt bryggerimonopol i det närmaste helt enligt sin vilja, lika självklart som att konsumenterna får ett bryggerimonopol mot sin vilja. Herr talman! Det är konsumenterna som på sikt får betala socialdemokraternas och kommunisternas monopolkalas på bryggerbranschens område i form av begränsad valfrihet och bristande priskonkurrens. Vi har allesammans under åren gjort många försök med statlig företagsamhet på skilda områden i detta land. Erfarenheterna och spåren borde leda till eftertanke. Näringsutskottets betänkande kommer i praktiken att innebära en omfattande begränsning av konkurrensen inom bryggeribranschen, till nackdel för i första hand konsumenterna. Men det är en konkurrensbegränsning inte bara för konsumenterna utan också för den fria handeln i vårt land. Jag är helt övertygad om att detta förslag kommer att resultera i att ett antal små och medelstora företag på bryggeriområdet ganska snart kommer att få läggas ned med allt som det för med sig av sysselsättningsproblematik, icke minst i bygder där man väl skulle behöva dessa arbetstillfällen. Kritiken mot regeringspropositionen har varit hård från bl.a. näringsfrihetsombudsmannen, näringslivet, den fackliga sidan, ja, t.o.m. från ett flertal socialdemokratiska motionärer i denna kammare. Detta har varit en tung och hård kritik. När det gäller de socialdemokratiska motionärerna kan man konstatera att de levererar en omfattande kritik mot regeringens proposition om bryggeribranschen. Det är med stort intresse jag och många andra avvaktar de socialdemokratiska riksdagsmännens försvar av sina motioner. Herr talman! Christer Eirefelt har tidigare redovisat folkpartiets grundsyn, bl.a. på hur man bör uppmuntra, stödja och vidareutveckla de privata bryggeriföretagens vilja till konkurrens och utveckling inom branschen. Jag skall därför inte ytterligare upprepa vår ideologiska grundsyn på detta näringspolitiska område. Jag vill bara konstatera: En sådan liberal politik ställer upp för dem som ytterst berörs av förändringarna på detta område. Med vår marknadsekonomiska politik ställer man upp på konsumenternas sida, inte tvärtom. Herr talman! Jag yrkar med det anförda bifall till reservationerna i betänkande nr 40.

Herr talman! Jag skall inte gå in så mycket på utskottets debattområde, för där har Ivar Franzén fört centerns talan. Jag kan bara instämma i vad han har sagt. Men jag vill gärna ge några kommentarer av principiellt slag i detta ärende. Jag kan inte undgå att tycka att detta är ännu ett uttryck för den socialdemokratiska linje som går ut på statlig styrning och kontroll, koncentration och monopol. Så blir alltså det praktiska resultatet av de många frihetstal som f. n. tycks vara ”inne” i statsrådskretsarna. Stålverk 80 löste inte stålkrisen, kärnkraften löste inte energikrisen — erfarenheten borde ge en fingervisning av klaraste slag. Den typ av lösningar som gavs i propositionen i syfte att stärka marknadspositionen här hemma skapar nästan alltid större problem. Det finns skäl att erinra om NO:s , yttrande, som finns i betänkandet. Flera har gjort det, och jag skall inte gå närmare in på det, men jag tycker att det är en klar opinionsyttring. De lösningar som skisserades förstör möjligheterna att bygga vidare i en flexibel modell, där man på ett ofta mer effektivt sätt kan ta till vara branschens möjligheter och, vill jag tillägga, dessutom tillgodose olika regioners krav. Jag har noga läst igenom alla de motioner som väckts med anledning av propositionen. Det är frestande att citera långa stycken ur dessa motioner. Det man kan utläsa av dem — också av dem som kommer från s-håll — är en spontan reaktion på hur förslaget skulle komma att slå i de bygder som de olika motionärerna, som har problemen inpå sig, representerar. Nu har det visserligen gjorts justeringar i utskottet, men faktum kvarstår: Man konstaterar på s. 7 i betänkandet att huvudansvaret för strukturomvandlingen inom branschen bör ligga hos staten. Vad händer då med det enskilda företaget? Hur kommer matchen mellan David och Goliat att sluta den här gången? En industriell strukturomvandling brukar motiveras med att man vinner stordriftsfördelar inom produktion och/eller distribution. Men man skall inte glömma bort att det finns också stordriftsnackdelar, som yttrar sig i sådant som minskad initiativkraft, låg effektivitet, idétorka och dålig anpassningsförmåga. Enligt en tidningsartikel som jag läste häromdagen ligger det till övervägande delen statligt ägda företaget Pripps i dag trots ekonomiska tillskott kvar på ungefär samma verksamhetsvolym som det gjorde 1976, medan ett privatägt företag med anläggningar i Kopparberg, Grängesberg och Risingsbo nästan har fördubblat sin kapacitet. Hur skall man förklara det? Jo, man har anpassat sig och satsat på egna idéer — det sista är inte minst viktigt. Säkert finns det fler exempel, men jag har valt ett från min valkrets. Så till frågan om jobben. I en av tidningarna från mitt hemlän ställdes häromdagen frågan: Har Örebroregionen någon framtid? Frågan ställdes med anledning av en lokal debatt. Man konstaterade bl.a. att många av industrierna i regionen fjärrstyrs från andra håll, t.ex. Stockholm eller utlandet, att vi har många bruksorter med svåra och speciella problem och att vi har högre arbetslöshet än i Kiruna. Man slog vidare fast att Bergslagen är mycket illa ute och att vi måste få dit nya industrier — det uttalandet gjordes av en socialdemokrat. Atti det läget äventyra det företag som redan finns där — och som går bra — verkar mot den bakgrund jag nyss åberopade inte särskilt framsynt. Jag förstår att många socialdemokrater känner bävan inför att av ideologiska skäl tvingas rösta för en näringsstruktur som på hemmaplan är i praktiken omöjlig. Hur skall ni socialdemokrater med någon trovärdighet t.ex. kunna säga till människorna i Bergslagen att ni slåss för en differentierad näringsstruktur i denna bygd, att ni slåss för flera jobb, när er ideologi och ert röstande ger precis motsatt resultat? Att bevara småföretag — i det här fallet småbryggerierna — är viktigt och nödvändigt från en lång rad olika utgångspunkter. Det gäller sysselsättningen i redan utsatta regioner. Det gäller konkurrensen på den svenska marknaden. Det gäller konsumenternas möjlighet att välja olika alternativ. Det gäller möjligheterna till en positiv framtid för näringen i Sverige. Reservationerna innebär en front emot en ökad satsning på storskalighet, statsmonopol och stelbenthet i näringspolitiken. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till dem.

Herr talman! Med anledning av propositionen om bryggeribranschens fortsatta utveckling har den socialdemokratiska riksdagsgruppen i Gävleborgs län i motion 2239 i vad avser mälterifrågorna krävt att Nord-Malt i Söderhamn även i fortsättningen skall tillförsäkras en i proportion till sin kapacitet rimlig andel av leveranserna inom landet och på export. Utskottet avstyrker visserligen motionen med hänvisning till att en sådan garanti skulle stå i strid med de önskemål om en fri konkurrens inom branschen som utskottet har uttalat sig för. Men utskottet slår samtidigt fast att samhällets insatser i branschen skall vara inriktade på att säkerställa en fortsatt fri konkurrens mellan oberoende företag. Vidare slår utskottet fast att staten i kraft av sin majoritetsställning i det nya bolaget skall verka för att koncernen inte utnyttjar sin finansiella ställning på ett sätt som står i strid med de i utskottet uttalade önskemålen rörande bryggeribranschens struktur. Det är ju, enligt utskottet, angeläget att det finns en livskraftig svensk bryggeriindustri kvar utanför den nya koncernen. Det här kan jag inte tolka på annat sätt än att lika väl som det i fortsättningen skall råda fri konkurrens mellan oberoende bryggeriföretag i landet så måste detsamma gälla på mälterisidan, vilket då måste innebära minst två mälterier med skilda ägarintressen — givetvis drivna på sunda ekonomiska villkor. Detta är, enligt mitt sätt att se på saken, en garanti för fortsatt produktion vid Nord-Malt och för en rimlig andel för Nord-Malt av de inhemska leveranserna. Kan detta åstadkommas genom att staten säljer ut sin aktieandel i Nord-Malt är det naturligtvis bra. Men om inte det går får man, som jag ser det, vidta ytterligare åtgärder. Om nu min tolkning inte stämmer överens med utskottets uppfattning i den här frågan, så bör utskottets talesman klart deklararera detta i debatten här i dag. Jag säger detta, eftersom det är viktigt att det inte råder några missuppfattningar i den här frågan inför de förhandlingar som nu måste komma till stånd mellan Pripps och Nord-Malt. Tidigare har ju Pripps minst av allt uppträtt seriöst när det gäller mälterifrågorna i vårt land. Herr talman! Jag vill också lämna litet historik. Nord-Malt startades år 1971, och tillkomsten hade sitt ursprung i den då rådande bryggerisituationen. Bryggerierna utanför Pripps förbrukade då närmare 20 000 ton malt vid sin öltillverkning. Produktionskapaciteten i bolaget anpassades till detta behov med reserv för ökning samt till export och utgjorde 30 000 ton per år. Bolaget fick också ett brett ägande genom anslutning av de flesta bryggerier utanför Pripps samt SLR och det finska mälteribolaget Lahden Polttimo. Mälteriet tillkom också med statligt lokaliseringsstöd. Genom bidrag och lån i olika former satsade staten ca 18 miljoner i Nord-Malt. Pripps hade vid denna tidpunkt två äldre mälterier, och det sammanlagda behovet av malt uppgick till ca 55000 ton i landet. I och med riksdagens beslut i mellanölsfrågan år 1977 minskade maltbehovet till ca 40 000 ton, dvs. endast 10 000 ton mer än Nord-Malts totala produktionskapacitet. Under 1970-talet förvärvade Pripps ett antal bryggerier som ursprungligen var Nord-Malts naturliga kundunderlag, såsom bryggerierna i Tingsryd, Sundsvall, Borås och Falkenberg. Nord-Malt fick därigenom ökade svårigheter på hemmamarknaden och blev mer och mer hänvisat till export för sin avsättning. F. n. exporterar man ca 20 000 ton malt. I slutet av 1970-talet planerade Pripps en utbyggnad av ny mälterikapacitet, som avsevärt översteg kapaciteten vid Pripps dåvarande mälterier. Eftersom maltbehovet minskat kraftigt i och med mellanölsbeslutet samt på grund av statens majoritetsägande i Pripps såg Nord-Malt det som önskvärt och naturligt att ett samarbete inleddes i bryggeribranschen totalt om mälterifrågorna. Nord-Malt tog därför initiativ till förhandlingar med Pripps i dessa frågor. Nord-Malt föreslog också ett antal vägar att lösa ägarfrågorna och gav ett seriöst kalkylunderlag till vägledning för Pripps bedömning. Trots att utredningarna visade på mycket stora samordningsvinster avvisade Pripps initiativet. År 1979 beslöt i stället Pripps att bygga ett eget mälteri med en kapacitet av 37 000 ton. Detta innebar att den samlade kapaciteten i landet uppgick till 67 000 ton, medan behovet låg på omkring 40 000 ton. Det är med andra ord, herr talman, alltså inte Nord-Malt som har medverkat till den överkapacitet som vi f. n. har i landet, utan det ansvaret får Pripps helt ta på sig. Därför är det viktigt att de förhandlingar som nu skall inledas också leder till ett resultat som innebär fortsatt produktion vid Nord-Malt.
Herr talman! Jag förstår och delar den oro som Olle Östrand känner inför mälterifrågan och dess lösning. Men utskottsmajoriteten har tydligt skrivit att det enligt utskottets mening bör ske en försäljning av AB Brygginvests aktier i Nord-Malt till någon annan intressent och att detta bör övervägas. Vi gör ett uttalande till regeringen om detta. Det sker just mot bakgrund av den oro som Olle Östrand känner inför kapacitetsfrågorna, dvs. att det är en överkapacitet. Vi är helt medvetna om att den frågan måste lösas, och det är detta vi velat ge regeringen till känna.
Herr talman! Birgitta Johanssons senaste inlägg bekräftar att vi är helt överens om att skall vi ha en fri konkurrens i landet på mälterisidan, behöver vi också i fortsättningen ha två fristående mälteriföretag. Jag ser detta med andra ord som en garanti för fortsatt produktion vid Nord-Malt.

Herr talman! I motion 2238 har vi sex socialdemokrater på Dalabänken och Karin Flodström från Kopparberg motionerat om att en sund konkurrens bör bevaras inom bryggerinäringen och att livskraftiga mindre kooperativa och privatägda bryggerier bör finnas kvar på den svenska marknaden vid sidan av det stora Prippsbryggeriet. Våra synpunkter har i allt väsentligt tillgodosetts genom majoritetens ställningstagande i betänkandet från näringsutskottet. Vi noterar naturligtvis det med tillfredsställelse. Med tanke på att dagens beslut och debatt bör bli vägledande för näringspolitiken på detta område vill jag ändå till protokollet göra ett par kommentarer. Den första av våra huvudpoänger var en önskan om att bevara en sund konkurrens på marknaden. Här har vi utskottet helt med oss, då det skriver: ”Som utskottet just framhållit ligger det ett stort värde i att det finns en livskraftig svensk bryggeriindustri kvar utanför den nya koncernen.” Vår andra poäng var att den stora koncernen inte skulle utnyttja sin stärkta finansiella ställning på ett otillbörligt sätt.

Det är min och mina medmotionärers förhoppning att de anställda vid de mindre bryggerierna nu skall kunna se framtiden an med tillförsikt, att de i kraft av sitt yrkeskunnande och sina ambitioner nu också skall kunna se till att det i framtiden kommer att finnas en varierad industristruktur inom bryggeribranschen och att konsumenter med olika smakriktningar kommer att ha genuint olika typer av öl att välja mellan. Med hänvisning till vad jag just har sagt vill jag också meddela att vi motionärer nu anser att vi kan rösta för utskottsmajoritetens förslag.

Herr talman! Till alla som förordar fortsatt fri konkurrens inom bryggeribranschen vill jag säga att de kan sova lugnt om natten även i fortsättningen. Det finns nämligen ingenting i näringsutskottets betänkande som minskar konkurrensen i branschen. Däremot finns det en hel del synpunkter och uttalanden som förstärker den. Det tycker jag att alla på den borgerliga sidan som varit uppe och talat i denna fråga bör kunna lägga märke till. Alla som fortsätter att tala om bryggerimonopol talar mot bättre vetande, eller också har de inte läst näringsutskottets betänkande. Låt mig då konstatera att det statliga monopol med s.k. inbyggd konkurrens som föreslagits av Pripps och Brygginvest i förarbetena till propositionen, och som åtminstone mellan raderna framskymtat som en möjlighet i regeringens proposition, inte har accepterats av näringsutskottet. Utskottet slår nu fast, klarare än någonsin tidigare då bryggeribranschen behandlats av riksdagen, att målsättningen för statens fortsatta agerande inte skall vara monopol utan fortsatt fri konkurrens mellan oberoende företag. Näringsutskottet har däremot inte haft några invändningar mot regeringens förslag att föra samman det statliga holdingbolaget Brygginvest med den statliga bryggerikoncernen Pripps. Vi har nämligen uppfattningen att vilken byrålåda som staten har sina bryggeriaktier i är skäligen ointressant. Däremot föreslår näringsutskottet att riksdagen ställer sig bakom ett antal skrivningar i betänkandet. De skrivningarna bör en gång för alla kunna föra undan alla planer på något konstruerat bryggerimonopol. Vi understryker exempelvis att den nya koncernen inte bör söka lösa sina egna strukturproblem genom att förvärva och lägga ned fristående bryggerier. I allt väsentligt finns nämligen överkapaciteten inom bryggeribranschen inom Prippskoncernen själv. Vi säger vidare att staten, i kraft av sin majoritetsställning, bör verka för att Pripps inte utnyttjar sin starka finansiella ställning för att främja en utveckling i monopolistisk riktning. Detta är en direkt beställning när det gäller den statliga styrelsemajoritetens agerande i Pripps. Det innebär också en markering av att näringsutskottet utgår från att Prippskoncernen inte utnyttjar sin finansiella styrka och sin dominerande marknadsställning på ett från konkurrenssynpunkt otillbörligt sätt gentemot utomstående bryggerier. Prisdumpning i syfte att slå ut de konkurrerande bryggerierna på marknaden strider alltså mot det beslut som riksdagen i dag kommer att fatta. Prippskoncernens bryggeridel skall drivas efter sunda ekonomiska principer med krav på sedvanlig förräntning på insatt kapital. Utskottets förord för fortsatt fri konkurrens inom bryggeribranschen innebär också att den särskilda stiftelsen med 30 milj.kr. till sitt förfogande för att hjälpa till att skapa ny sysselsättning vid eventuellt nedlagda bryggerianläggningar inte, som föreslås i propositionen, skall knytas till Prippskoncernen utan i stället göras oberoende av olika företagsintressen och handhas av Investeringsbanken. I samma anda förordar också näringsutskottet att den nya Prippskoncernen säljer sitt 25-procentiga aktieinnehav i Nord-Malt i Söderhamn. Det är ju de konkurrerande bryggeriernas maltleverantör. Jag tror att Olle Östrand kan vara lugn för att den lösning som här väljs måste vara den långsiktigt bästa för det företag han värnar om i sin hemkommun. Herr talman! Jag har velat göra dessa konkretiseringar beträffande den konkurrenslinje som utskottsmajoriteten förordar när det gäller bryggeribranschen. Det bör alltså kunna lugna alla dem som i dag här i kammaren har talat för de mindre bryggerierna. Den som läser utskottsbetänkandet behöver inte tvivla på var näringsutskottet, och efter dagens beslut förhoppningsvis också riksdagen, står när det gäller monopol eller konkurrens. Såväl konsumentpolitiska som regionala skäl talar således enligt näringsutskottets uppfattning för att statsmakterna även i fortsättningen slår vakt om en fri konkurrens inom bryggeribranschen. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till hemställan i näringsutskottets betänkande nr 40.
Herr talman! Lennart Pettersson säger att det inte finns någonting i näringsutskottets majoritetsuppfattning som minskar konkurrensförhållandena på marknaden. Det är till vissa delar riktigt. När vi har talat om bryggerimonopol har vi gjort det under hänvisning till det regeringsförslag som har framlagts. Regeringsförslaget har haft tendenser att verka i riktning mot ett bryggerimonopol på marknaden. Vad vi vill göra är inte främst att slå vakt om mindre bryggerier, utan att instämma i näringsfrihetsombudsmannens yttrande om att försöka skapa fri konkurrens på lika villkor på marknaden. Vår målsättning är precis som Lennart Petterssons, att vi skall ha en öppen konkurrens, men vi har olika medel att nå den. Vi vill inte gå via stiftelser där man underlättar nedläggningar eller genom sönderregleringar av både Pripps och marknaden, utan vi vill i stället försöka skapa en öppen konkurrens på lika villkor. Vi går alltså efter linjen att uppställa ramar för marknaden i stället för att sönderreglera den.
Herr talman! Även om debatten i någon mån fått karaktären av en debatt inom majoriteten, vill jag ändå något kommentera något som Lennart Pettersson sade. Det gällde att majoritetens skrivningar skulle utgöra något slags garanti för att vi nu får — vilket vi säger tillsammans i början av betänkandet — oberoende företag och fri konkurrens. Jag har ägnat en hel del tid tidigare i dag åt att förklara de motsägelser och de risker som majoritetens skrivningar innebär, och jag behöver inte upprepa detta. Jag vill bara konstatera att Lennart Pettersson liksom Birgitta Johansson påstår att utskottsmajoriteten menar en massa gott, utöver det som står i utskottsbetänkandet. De menar också att man skall läsa betänkandet så som de säger sig mena. Det är en ganska underlig hantering beträffande ett utskottsbetänkande. Jag erkänner gärna att inte heller minoriteten anger detaljanvisningar för hur man skall nå den här fria konkurrensen mellan oberoende företag. Men det är inte vår uppgift att göra det, utan vi vill i första hand ha ett nytt regeringsförslag. Däremot har vi angett riktlinjer. Bl. a. måste man, för att få . balans i den här konkurrensen, skilja ut vissa delar av Prippskoncernen och föra dem till den fria sektorn, för att därmed skapa möjligheter att låta oberoende företag konkurrera på något så när lika villkor. Någonting av detta finns inte i majoritetens skrivningar. Och läser man texten som den står måste slutsatsen tyvärr bli den att risken för ett statligt monopol är mycket överhängande. Det finns knappast någon annan lösning, om man ser på de uttalanden som utskottsmajoriteten har gjort, bl.a. vad gäller besvarandet av folkpartimotionen.
Herr talman! Lennart Pettersson har rätt i att det finns markeringar i betänkandet som är bra när det gäller talet om fri konkurrens. Det vi är oroliga för är att det bara är just vackert tal i ett utskottsbetänkande. Till slut tillstyrker man ändå propositionen, som klart uttalat bygger på det strukturförslag som kommer från Pripps och Brygginvest och där det heter: ”-—-— synes det riktigt att i stället sammanföra huvudparten av de svenska bryggerierna under ett bolag”. Det är en mening som det inte går att ta miste på och som också har vidimerats från ledande håll, bl.a. från Pripps.
Herr talman! Jag tror inte att man, som Christer Eirefelt, skall ha Pripps som sanningssägare i den här frågan. Vad som är att ta fasta på är vad näringsutskottets majoritet har sagt. Och där finns ett klart förord för fortsatt fri konkurrens. Något sådant ställningstagande har riksdagen aldrig tidigare gjort när det gäller bryggeribranschen. Vi har också ställt upp särskilda krav när det gäller prispolitik, som var och en kan läsa, och de får också indirekt betydelse för den fortsatta utvecklingen inom branschen. Att från borgerligt håll fortsätta att hävda att socialdemokraterna inte skulle vara inställda på att upprätthålla fortsatt konkurrens inom branschen är alltså en felsyn, och det innebär att man vilseleder dem som till äventyrs kommer att läsa referaten från den här debatten. Per Westerberg talar om NO och hans bekymmer. Såvitt jag vet har NO nu sagt att han mycket väl kan leva med det utskottsbetänkande som näringsutskottet har levererat när det gäller bryggeribranschen. Den stora skillnaden mellan de borgerliga och de socialdemokratiska ledamöterna i näringsutskottet i denna fråga är att ni vill börsintroducera Pripps — det vill inte vi. Vi tror inte att ett privat monopol, eller privat dominans, inom bryggeribranschen löser problemen lättare. Vi anser att det är tvärtom. En stiftelse, Per Westerberg, förordar ju även ni i er reservation, så det är ju ingen skillnad mellan oss och er i det fallet. Låt oss bara konstatera att vi här har samma uppfattning. Då är det ju ganska svårt för oss att polemisera mot varandra på den här punkten. Det är helt klart att näringsutskottets ställningstagande innebär ett fullständigt förord för fri konkurrens. Självfallet vet vi inte vad utvecklingen inom bryggeribranschen långsiktigt kommer att innebära. Men så långt en riksdag och en regering kan garantera utvecklingen i en bransch, som denna bransch nu ser ut, borde förutsättningarna vara de allra bästa för att man även fortsättningsvis skall kunna ha en hygglig konkurrens inom bryggeribranschen.
Herr talman! I princip tillstyrker vi inte någon stiftelse på det här området. Däremot kan vi vara ense om att det är en fri konkurrens vi eftersträvar. Vi har en viktig utgångspunkt i näringsfrihetsombudsmannens yttrande. Men jag vill här notera att när det gäller metoderna för att nå denna fria konkurrens skiljer sig Lennart Petterssons majoritetsskrivning från vår uppfattning. Han vill gå via regleringar av företag och bransch, medan vi i stället bara vill sätta upp sedvanliga ramar och sedan låta fri konkurrens — och jag vill betona: på lika villkor — råda även inom bryggerinäringen.
Herr talman! Låt mig mycket kort konstatera att Lennart Pettersson inte försökte göra något klarläggande när det gäller de motsägelsefulla uttalandena här i debatten och skrivningarna i betänkandet. Jag tycker att man skall lägga så stor vikt som möjligt vid de i och för sig positiva uttalanden som de socialdemokratiska utskottsföreträdarna här har gjort, och jag vill bara uttrycka den förhoppningen att de skall kunna få en verkställighet som i någon mån ligger i linje med vad som sagts. Då kanske det ändå skall finnas något hopp för de små bryggerierna. Jag hoppas att det inte bara är tomma ord som ni pratar här i debatten utan att ni har täckning för vad ni säger.
Herr talman! Konsekvensen av vad Lennart Pettersson säger borde absolut ha varit ett yrkande om att avslag på propositionen. Det jag hänvisade till var alltså den strukturplan som, enligt vad som klart och tydligt sägs i propositionen, ligger till grund för denna proposition. Där talas det alldeles uppenbart om att man skall sammanföra huvuddelen av bryggeriindustrin till ett bolag.
Herr talman! Som jag sade redan i mitt förra inlägg gäller den stora skillnaden mellan majoritet och minoritet om det skall vara börsintroduktion eller ej. Vi har från socialdemokratiskt håll den bestämda uppfattningen att i en bransch som ser ut som bryggeribranschen gör, med ett mycket stort företag som dominerar med en 70-procentig marknadsandel, kan man inte släppa marknadskrafterna fria, för då får vi just det monopol som ni alla säger er arbeta mot. Vi behöver någon form av social övervakning, framför allt ur regionalpolitisk synpunkt. Därför är det förvånansvärt att exempelvis centerpartiet så oreserverat har ställt upp för börsintroduceringen. Den innebär nämligen att man låter marknadskrafterna styra hur som helst, utan att man har någon social markering när det gäller att fatta de avgörande besluten. Det kan nämligen mycket väl vara så, Per Westerberg, att det för ett helt privat Pripps långsiktigt skulle vara den allra bästa politiken att prisdumpa för att göra slut på de små bryggerierna. I längden kommer Pripps att tjäna mest på detta genom att man efter hand får en absolut monopolsituation. Genom regeringsförslaget och genom riksdagens uttalande häri dag kommer denlinjen icke att kunna genomföras. Därför hävdar vi att det förslag som nu näringsutskottets majoritet bestämt sig för är det bästa skyddet för de små bryggerierna. Det är ett mycket bättre skydd än vad som kan åstadkommas genom att enbart släppa marknadskrafterna fria och börsintroducera Pripps. Det synsätt som ni här av ideologiska skäl har fört fram är alltså felaktigt, och det blir inte bättre av att ni upprepar det i snart sagt varje fråga där statliga företag är berörda.

Herr talman! Jag skall bara göra några kommentarer till näringsutskottets betänkande angående bryggeribranschen. Krisproblemen inom Sveriges bryggerinäring är sannerligen inte nya; de har funnits under många år. Flera påstötningar har gjorts hos de dåvarande borgerliga regeringarna för att de skulle lägga fram ett förslag — så att man skulle kunna stämma i bäcken och slippa den utveckling som har skett under senare år. Men de påstötningarna har inte gett frukt. Därför kan man säga: Äntligen har vi fått en proposition, och det skedde så snart vi fick en socialdemokratisk regering. Det problem som nu råder har vi alltså haft under många år, nämligen överkapaciteten inom näringen, som är bland det svåraste att komma till rätta med. Den emanerar från den tid när vi beslöt om förbud mot mellanöl — 1977. Då fick vi en överkapacitet inom bryggerinäringen som gjorde att lönsamheten sjönk och många av de små bryggerierna försvann från marknaden. Lönsamheten har varit mycket låg inom hela bryggerinäringen, bortsett från det senaste året, vilket har sina speciella skäl, varom står att läsa i näringsutskottets betänkande. Riksdagen har fattat beslut i en annan delfråga, nämligen att det skulle vara skatteneutralitet mellan de olika dryckerna. Kammaren har fattat beslut om att det skulle råda neutralitet mellan läskedrycker och substitut till dem. Vi har gått en bit på vägen därvidlag, och jag hoppas att finansministern någon gång i framtiden — om inte just nu — får möjlighet att lägga fram en proposition som gör att vi kan få denna skatteneutralitet. Det skulle förbättra möjligheterna för bryggerinäringen att öka sin produktion av läskedrycker, och den skulle då bli på ur konkurrenssynpunkt jämställd fot med andra fabriker. Vi har under åren fått en alltmer ökande import av öl till vårt land. Den har ökat år från år och är nu ungefär 10 26. Om vi kunde minska importen och samtidigt se till att också omvärlden fick smaka det goda öl som finns i Sverige, skulle vi på det sättet kunna öka sysselsättningstillfällena inom bryggerinäringen. — Vi vill alltså ha minskad import och ökad export. Jag hoppas att den föreliggande propositionen och det beslut kammaren nu skall fatta kan leda till en sådan utveckling av marknaden. Importen är ett hot mot sysselsättningen i vårt land, och genom den politik som förs på bl.a. förpackningssidan underlättar vi importen mycket starkt. Därför är det viktigt att för framtiden se över hur vi skall ha det när det gäller förpackningen av våra drycker. Den strukturomvandling som har pågått när det gäller bryggerinäringen under en längre tid och som kommer att pågå framöver är inte unik för Sverige. Precis samma utveckling pågår runt om i världen, och vi får räkna med att den kommer att bli intensivare. Det är min förhoppning att inte Pripps tar utskottets skrivningar och det beslut som i dag kommer att fattas till intäkt för att inom sin egen koncern gå fram hur hårt som helst med rationalisering och nedläggning av de små enheterna. Utvecklingen har redan drabbat de små bryggerierna mycket hårt, och man kan, om man vill, läsa ut ur skrivningarna i näringsutskottets betänkande att det i viss mån är fritt fram för Pripps att inom sin egen region agera hur som helst. Jag hoppas att de små bryggerierna inte skall försvinna. Vi skall minnas att de bryggerierna betyder enormt mycket för sysselsättningen på de små orter där de är belägna, orter som ofta redan tidigare har det besvärligt vad gäller arbetstillfällen. Konkurrensen — om det skall bli en sådan — förutsätter säkert att de små bryggerierna går samman och samarbetar i mycket större omfattning än som nu sker, så att priserna på förpackningar och råvaror som behövs för verksamheten kan bringas ned. Det är den enda möjligheten för de små bryggerierna att klara konkurrensen mot den store brodern Pripps. Med det beslut kammaren inom en liten stund kommer att fatta kommer ett mycket stort ansvar att läggas över på bryggerinäringen. Det är min förhoppning att företagen inom bryggerinäringen utnyttjar det tillfället att, i stället för att försöka ta död på varandra, öka produktionen, öka försäljningen och minska importen till landet. Då klarar vi sysselsättningen också. Det man skriver om stiftelsen tycker jag också är bra. Jag förutsätter att utskottet menar att de 30 miljonerna i stiftelsen också skall kunna användas försådana bryggerier som under den senaste tiden fått stryka på foten för den strukturomvandling som gått fram. Ofta är de orter där de ligger hårt drabbade. Det borde vara rimligt att startpunkten inte sätts just när beslutet fattas, utan att man kan få ta av dessa pengar för att hjälpa upp sysselsättningen på orter där nedläggningar inom bryggerinäringen redan ägt rum under den senare tiden.

Herr talman! Underlaget för regeringens proposition och dagens betänkande utgörs av en översynsutredning, som verkställts på uppdrag av styrelsen för Samhällsföretag, syftande till en reducering av statens kostnader för den skyddade verksamheten. Regeringen anser sig i och med denna proposition börja inleda arbetet på att fullfölja målsättningen att begränsa det statliga bidraget. Inledningen är i det avseendet mycket blygsam. Utskottets majoritet ställer sig bakom propositionens förslag om förändringar i såväl den centrala som de regionala stiftelsernas styrelser. Utskottets majoritet godtar också bestämmelser, som anger i vilka andra former den skyddade verksamheten får bedrivas. Vi moderater har yrkat avslag på propositionen och vill inte vara med om att översynsutredningens förslag efter bearbetning i departementet portioneras ut till beslut i omgångar. Även om vi tycker att det är ett imponerande steg regeringen tar genom att skära ner de regionala styrelserna från 12 till 10 ledamöter och tillföra styrelserna folk med näringslivserfarenhet, kan vi inte följa utskottsmajoriteten. Vi vill ta ställning till ett förslag som omfattar allt, eller åtminstone huvuddelen, av vad som anförts i översynsrapporten och som f. n. bearbetas i departementet. Vi vill med andra ord veta vilken verksamhet styrelsen skall ta ansvar för, innan vi bestämmer oss för styrelsens storlek och sammansättning. Styrelsen skall utformas med hänsyn till de uppgifter och den arbetsform som departementsutredningen kommer fram till och som vi beslutar om här i riksdagen. Frågan om styrelsesammansättningen är således för tidigt väckt. Även om det inom Samhällsföretag finns ett socialt ansvar, strävar man mot mer effektivitet och en mer affärsmässig inriktning, vilket också markeras i propositionen. Med tanke på detta kan det t.o.m. vara så att styrelsen borde tillföras mer folk från näringslivet än den ökning från en till två personer som departementschefen föreslår. Det är nämligen viktigt att styrelserna får tillgång till företrädare för näringslivet med erfarenhet av produktion, marknadsbild och kunders önskemål till gagn för beslut om produktval och investeringar. I avvaktan på den departementsberedning som pågår motsätter vi oss f. n. ändrad styrelserepresentation för skyddat arbete, och jag har härmed anfört våra motiv för bifall till reservationerna 1 och 3.